Herr talman! Ingen kan sväva i tvivelsmål om den svenska regeringens inställning i frågor gällande mänskliga rättigheter. Brott mot de mänskliga rättigheterna skall fördömas var de än sker — även i Iran. Jag har i mitt svar nämnt att Sverige under 1983 vid tre olika tillfällen gjort framställningar till Teheran till förmån just för Bahai-minoriteten. Nu säger interpellanten att det inte är säkert att detta haft någon större verkan — vederbörande har inte känt sig träffade. Vi måste emellertid arbeta från den utgångspunkten att våra framställningar åtminstone skall förhindra en försämring av situationen för bahaierna och om möjligt förbättra den. Jag vill också påpeka att den svenska regeringen så sent som i februari i år agerat i Teheran till förmån för politiska fångar. Jag vill nämna att vid de handelsöverläggningar som skedde med Iran för någon månad sedan, så tog man också från svensk sida upp det angelägna i, för Irans anseendes skull, att de mänskliga rättigheterna respekteras. Vad jag nu sagt utesluter inte att man kan vidta åtgärder också i internationella sammanhang, t.ex. av det slag som herr Ångström här har nämnt. Vi har möjlighet att ta upp dessa brott i samband med debatter i FN om de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag tycker att utrikesministern i sitt senaste anförande svarade på min fråga på ett tillfredsställande sätt. Jag förväntar mig nu att Sverige kommer att agera i FN under den kommande höstsessionen och att vi i något uppmärksammat sammanhang tar upp de förföljelser mot oliktänkande som förekommer i Iran. Jag tror att en sådan aktion skulle här hemma i Sverige väcka uppmärksamhet och lugna de människor som tycker att vi är för flata mot Khomeini-regimen — att vi inte talar klarspråk i det här fallet. Jag tycker att det tidigare har funnits vissa skäl för dessa påståenden, som jag hört från många håll. Men jag hoppas att det framtida agerandet skall ta bort det intrycket och att vi skall känna att vi här i Sverige över alla partigränser och ide olika folklagren bestämt vill brännmärka de ohyggliga händelser som sker i Iran under Khomeini-regimen.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag avser att med kännedom om de splittringstendenser som finns inom distriktsveterinärorganisationen vidta sådana åtgärder att verksamheten inom organisationen kan bedrivas såsom förutsattes i 1982 års riksdagsbeslut. djurens hälsooch sjukvård. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet framhölls att subventioneringen av akutsjukvården relativt sett borde minska och att djurägarna i ökad utsträckning borde bära kostnaderna för denna. Riksdagen beslutade därför att en djursjukvårdsavgift skulle införas för att delvis finansiera djurens hälsooch sjukvård. Denna avgift skulle vara enhetlig för hela landet och sättas högre för sällskapsdjuren. Riktpunkten skulle vara att vården av sällskapsdjur inte subventioneras. Med utgångspunkt i riksdagens beslut har regeringen förordnat att vid varje förrättning som utförs av en distriktsveterinär erläggs från den 1 januari 1983 en särskild djursjukvårdsavgift. Avgiften är 20 kr. när förrättningen avser djur inom animalieproduktionen och hästar som används i jordeller skogsbruket och 40 kr. när förrättningen avser andra djur. Avgiftens storlek har fastställts av regeringen efter förslag av lantbruksstyrelsen. För budgetåret 1983/84 skall djursjukvårdsavgiften utgå med 25 resp. 50 kr. Arne Andersson hävdar i sin interpellation att avgiften på ett avgörande sätt skulle rubba konkurrensen mellan veterinärer inom distriktsveterinärorganisationen och de privatpraktiserande veterinärerna. Låt mig då erinra om att även med den nya och av riksdagen godkända avgiften är distriktsveterinärernas tjänster starkt statligt subventionerade, och detta gäller även deras behandlingar av sällskapsdjuren. Den privatpraktiserande veterinären har ingen statlig lön att falla tillbaka på och måste själv stå för sina sociala avgifter. Arne Anderssons påstående att distriktsveterinärorganisationen kommer i en ekonomiskt missgynnad ställning, vilket skulle leda till att distriktsveterinärerna skulle övergå från distriktsveterinärorganisationen till att bli privatpraktiserande veterinärer, är därför dåligt underbyggt. Med hänvisning till det anförda vill jag framhålla dels att veterinärverksamheten kan bedrivas i enlighet med 1982 års riksdagsbeslut, dels att jag noga kommer att följa utvecklingen på området.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det mest hoppingivande i jordbruksministerns svar återfinns på de allra sista raderna, där jordbruksministern lovar att noga följa utvecklingen på området. Dess värre tycks de farhågor som jag åberopat i min interpellation i övrigt inte leda till något mera påtagligt eller något snabbt övervägande från jordbruksministerns sida. Då djursjukvårdsavgiften infördes för ett år sedan, förelåg olika förslag till finansiering av ytterligare tjänster inom distriktsveterinärorganisationen. Vi inom moderata samlingspartiet stödde en annan finansieringsform än den majoriteten — vid det tillfället bestående av mittenregeringen och socialdemokraterna — beslutade. Den avgift som då var aktuell utgjorde 30 26 av behandlingsarvodet, och det rörde sig om ett beloppi storleksordningen 5-10 kr. per behandlingstillfälle. Denna nivå har sedan drastiskt förändrats. Således ändrades avgiftsnivån till 20 resp. 40 kr. redan före ikraftträdandet den 1 januari i år. Motiveringen känner jag inte närmare till. Den är trots allt anmärkningsvärd. Härtill kommer att regeringen i budgetpropositionen på nyåret, alltså vid den tid då reformen trädde i kraft, för budgetåret 1983/84 aviserade en ytterligare höjning med 5 resp. 10 kr. Herr talman! Den olust inför denna reform som djurägare och veterinärer gett uttryck för, har sannerligen fog för sig. Från det att beslutet fattades för ett år sedan och fram till ikraftträdandet mångdubblades avgiften. Redan efter ett halvt år stiger densamma med ytterligare 5 resp. 10 kr. Nog har djurägarna rätt att undra: Var skall detta sluta — med en sådan utveckling — så illa som det har börjat? Oberoende av vilken inställning man har till finansieringssystemet innebär dock den avgiftsnivå som då var aktuell att kostnadsfördelningen mellan staten och djurägarna skulle vara den som riksdagen uttalade vid det tillfället. Förändringar av djursjukvårdsavgiften, utan att fler tjänster inrättas, innebär således förändringar av kostnadsfördelningen mellan staten och djurägarna. Riksdagsbeslutet våren 1981 är således att betrakta som en principöverenskommelse beträffande denna kostnadsfördelning. Härav följer att den förändrade avgiftsnivå som regeringen föreslår för budgetåret 1983/84 är en avvikelse från den överenskommelsen. Vi kritiserade den för den skull med rätta, då vi för några veckor sedan diskuterade budgetpropositionen här i riksdagen. Regeringens åtgärd visar på ett utmärkt sätt bristerna i det finansieringssystem som djursjukvårdsavgiften utgör. Det inträffade aktualiserar enbart av detta skäl en förändring av systemet. Djursjukvårdsavgiftens nuvarande nivå är också starkt konkurrensrubbande mellan de olika kategorierna veterinärer. För behandling av sällskapsdjur är skillnaden i behandlingsarvode 50 kr. för nästa budgetår, beroende på om behandlingen utförs av veterinärer inom eller utanför distriktsveterinärorganisationen. Detta förhållande är självfallet inte ägnat att stärka distriktsveterinärorganisationens veterinärers ställning i förhållande till privatpraktiserande veterinärer. I många distrikt utgör behandlingen av sällskapsdjur en inte helt ointressant del av distriktsveterinärernas inkomst i form av arvode. I mindre djurtäta distrikt kan detta på sikt innebära att dessa distrikt ter sig mindre attraktiva och att tjänster här kan bli svårare att besätta. Min fråga till jordbruksministern tog fasta på det förhållandet att veterinärer inom distriktsveterinärorganisationen i många fall anser sin utkomst mer eller mindre hotad av den nu uppkomna konkurrenssituationen. Detta kallade jag i min interpellation splittringstendenser inom denna organisation. Jag sade inledningsvis att jag hyste förhoppningar beträffande den del av jordbruksministerns svar där han lovade att noga följa utvecklingen på området. Men jag anser nog inte detta vara tillräckligt. Jag har med dagens interpellation velat aktualisera problemet, och jag anser att våra partier så framsynt som möjligt bör diskutera den uppkomna situationen och vara beredda att medverka till en sådan ändring i finansieringen att det sönderfall som jag talar om kan förhindras. Den ovilja — för att inte säga irritation — som har förekommit inom veterinärkåren gentemot den nya avgiften har genom den aviserade höjningen fått ökad kraft. Jag anser för den skull att, vid funderingar kring ett nytt system, hänsyn skall tas också till veterinärernas inställning till lämpligt finansieringssystem. Mitt påstående om förslagets konkurrensrubbande effekter säger jordbruksministern i sitt svar vara dåligt underbyggt. Jag tillåter mig fråga vilken underbyggnad jordbruksministern har för ett sådant påstående. Som själv verksam lantbrukare har jag bestämt den uppfattningen att det finns en mycket väl underbyggd opposition gentemot detta förslag. Jag är övertygad om att jordbruksministern känner till veterinärernas reaktioner. Men jag är inte lika säker på att jordbruksministern känner till den starka opinion som onekligen finns inom LRF och som tagit sig uttryck i motioner vid årets länsförbundsstämmor som ger vältaliga uttryck för att man inte är nöjd med nuvarande sätt att ta upp avgift. Distriktsveterinärorganisationen vittrar inte sönder mer än en gång. Skulle den vittra sönder utan att man har varit lyhörd nog beträffande vad som håller på att hända och utan att man har vidtagit åtgärder för att rädda organisationen, då har man försuttit sitt tillfälle. Jag har med denna interpellation velat aktualisera denna fråga och påstå att jag har så pass mycket kontakt med verkligheten att jag av det skälet är beredd att hjälpa till i en diskussion om ett bättre finansieringssystem. Sist i svaret konstateras att veterinärverksamheten kan bedrivas i enlighet med 1982 års riksdagsbeslut. Min självklara fråga blir då: Menar verkligen jordbruksministern att verksamheten bedrivs i enlighet med 1982 års beslut, om den omfördelning av kostnaden som då beslutades ändras på sätt som nu skett? Ett av de mera viktiga principiella ställningstagandena som gjordes i anslutning till propositionen 1982 gällde naturligtvis principen om kostnadsfördelningen mellan staten och djurägarna. Enbart den omständigheten, jordbruksministern, att riksdagen med ett inte särskilt bra beslut gav chansen till en omfördelning tycker jag verkligen inte motiverar att jordbruksministern använt sig av detta tillfälle så snabbt som skett — och utan att skriva en enda motiverande rad i budgetpropositionen om att det är en omfördelning som sker. För den skull har också reaktionen blivit skarp. För moderata samlingspartiets del är vi beredda att delta i en diskussion om ett nytt finansieringssystem. Nu har vi kunnat utmönstra ett system. Det fanns ytterligare tre förslag i djurhälsoutredningen, när dess betänkande på sin tid lades fram för dåvarande jordbruksministern. Det utesluter inte att det kan finnas fler finansieringssystem. Vi skall utan att gå fram med några skygglappar för ögonen ställa upp i en diskussion om detta. Men jag skulle sätta stort värde på om vi kunde vara överens om att oviljan mot detta förslag inte är alldeles ogrundad och att vi skall föra debatten från den utgångspunkten.

Herr talman! När det gäller djurens hälsooch sjukvård är distriktsveterinärorganisationen en mycket viktig del. Djurhälsoutredningen behandlade detta och redovisade i sitt förslag en rad åtgärder för att förbättra djurens hälsooch sjukvård. Det gällde den förebyggande djurhälsovården och hur distriktsveterinärorganisationen skulle förstärkas samt hur distriktsveterinärernas arbetsförhållanden skulle förbättras. Mer till den förebyggande djurhälsovården och ett ökat antal distriktsveterinärer var utredningens förslag. Statens kostnad skulle vara realt oförändrad och jordbruket skulle få en ökad andel av akutsjukvården. Fyra alternativ fanns för att klara finansieringen. Främst två diskuterades — djursjukvårdsavgift eller differentiering av distriktsveterinärernas fasta lönedel. Inget av de här förslagen var särskilt bra, men svårigheten var att finna ett bättre förslag. Avgörande för bägge alternativen är hur mycket som skall tas ut. Den ökning som nu görs ökar svårigheterna. Djurägarna får i bägge alternativen betala lika mycket. 1982 års riksdagsbeslut om djurens hälsooch sjukvård innebar att statens nettokostnad realt skulle vara oförändrad, men att det inom ramen för denna kostnad skulle göras omprioriteringar till dagens behov och samtidigt en förändring av verksamhetens inriktning. Regeringen frångår nu detta ett år gamla, eniga riksdagsbeslut om kostnadsfördelningen mellan staten och jordbruket. Enligt förra årets beslut skulle 7,5 milj.kr. tas ut i djursjukvårdsavgift. I årets budgetproposition har regeringen höjt detta till 23,5 milj.kr. Detta är den avgörande frågan, för vilket uppbördssystem som än väljs kommer en sådan kostnadsövervältring på djurägarna att skapa stora problem för distriktsveterinärorganisationen. Därför väckte jag under allmänna motionstiden en motion om att riksdagens beslut från förra året skulle förverkligas. Det innebar ett ökat anslag till distriktsveterinärorganisationen på 17 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. För det ökade anslaget reserverade sig centerns och folkpartiets representanter i jordbruksutskottet. Jag blev mycket förvånad när regeringens förslag fick stöd, inte bara av vänsterpartiet kommunisterna, utan också av moderaterna. Det är här den avgörande skiljelinjen går. Vi skall givetvis söka få ett så bra system som möjligt för att få in de erforderliga medlen, men det avgörande är att staten inte vältrar över kostnaderna på djurägarna. Blir kostnaderna för höga får distriktsveterinärorganisationen stora svårigheter oavsett vilket system som väljs. Vi bör vara beredda att diskutera vidare för att få fram bättre förslag. Det har diskuterats fler lösningar, bl.a. att vi genom recepten kan få in medlen, men det har visat sig vara praktiskt omöjligt att genomföra. Distriktsveterinärorganisationen är en värdefull resurs och utgör grunden för hälsooch sjukvården inom animalieproduktionen. Genom denna garanteras djurägarna en tillfredsställande service i alla delar av landet. Viktigt är också att jouroch beredskapssystemet kan bibehållas och fungera på ett tillfredsställande sätt. För såväl staten som jordbruket är det viktigt att vi har en väl fungerande distriktsveterinärorganisation.

Herr talman! I proposition 1981/82:122 om organisation och finansiering av djurens hälsooch sjukvård anförde dåvarande jordbruksministern Anders Dahlgren att skäl talar för att subventioneringen av djursjukvården relativt sett bör minska och djurägaren ta en större del av kostnaderna för nämnda vård. Av denna anledning infördes djursjukvårdsavgiften. Storleken på denna fastställdes av regeringen. I den debatt som fördes i samband med förslag och riksdagsbeslut framhölls vikten av att uppmärksamt följa utvecklingen på området, bl.a. i vad mån ökade kostnader för anlitande av distriktsveterinär kunde medföra minskat utnyttjande av distriktsveterinärorganisationen till förmån för privatpraktiserande veterinärer samt om ökade kostnader kunde minska benägenheten att över huvud taget anlita veterinär vid sjukdomsfall inom djurhållningen. Samhällsekonomiskt skulle detta i så fall innebära en stor förlust och kunna medföra negativa verkningar i den förebyggande djursjukvården. När jordbruksdepartementet under hösten 1982 arbetade på den nya budgeten för 1983/84 kunde man inte gärna känna till hur den nya avgiften hade inverkat på veterinärverksamheten. Trots att man inte hade någon som helst erfarenhet av det nya systemet aviserades en höjning av djursjukvårdsavgiften. När den nya organisationen infördes försäkrades att kostnadsfördelningen mellan staten och näringen inte nämnvärt skulle förändras sedan det nya systemet väl börjat tillämpas. När regeringen nu tänker höja djursjukvårdsavgiften har den inte beaktat den inriktning som jordbruksutskottets beslut våren 1982 hade. Av bl.a. den anledningen har vi från folkpartiet reserverat oss mot förslaget om en avgiftshöjning så snart efter det förra beslutet. Att helt förändra systemet är vi inte beredda till; ett beslutat system måste få visa sin funktionsduglighet men under de förutsättningar som förelåg då det infördes. Frågan om avgiftshöjning har också en principiell betydelse. Jordbruksutskottet gav våren 1982 regeringen bemyndigande att fastställa avgiften. Men kan en höjning av avgiften ske under pågående budgetår utan riksdagens hörande? När jordbruksutskottet i år behandlade frågan var inte bara reservanterna från folkpartiet och centern fundersamma, även majoriteten uttryckte en viss tveksamhet och misstänkte att en höjning kunde få negativa effekter. Man skrevi betänkandet: ”Utskottet vill dock fästa uppmärksamheten på att ökad finansiering med djursjukvårdsavgifter kan medföra risk för att enskilda djurägare av kostnadsskäl drar sig för att tillkalla veterinär även i fall där insats av en sådan skulle erfordras. Risk kan givetvis också föreligga att en höjd djursjukvårdsavgift kan främja en ökad privatisering av veterinärvä sendet, som på sikt kan bryta sönder den nuvarande statliga organisationen på området. Utskottet förutsätter emellertid att regeringen med uppmärksamhet följer hithörande frågor och vidtar de åtgärder som kan befinnas påkallade.” När propositionen skrevs hösten 1982 hade regeringen, som jag nämnde, ingen erfarenhet av djursjukvårdsavgiftens inverkan på djursjukvården. Det tyder på att man vid förbehandlingen av budgetförslaget inte riktigt har tänkt på riskerna för djursjukvården. Man borde ha tagit ett år på sig för att se hur en djursjukvårdsavgift av den beslutade storleken kan komma att påverka utvecklingen.

Herr talman! Det har i debatten uttryckts en viss förvåning över att vänsterpartiet kommunisterna i utskottet stödde majoriteten och ställde sig bakom förslaget om höjning av djurskyddsvårdsavgiften. Jag finner anledning att något kommentera det. Jag vill då citera något av vad vi skrev i vår motion när riksdagen förra året fattade beslut i den här frågan. Vi sade då: ”Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att människors hälsooch sjukvård skall skötas av samhället. När det nu gäller vem som skall handha djurens hälsooch sjukvård är det därför konsekvent att vi här håller samma linje och hävdar att också denna skall skötas i samhällelig regi. De två områdena är ojämförliga så till vida att djuren ägs av djurägare som i sitt eget ekonomiska intresse tillkallar veterinärers tjänster. Man kan här hävda att djurägarna skall ta på sig kostnader för veterinärverksamheten. Det är också vår mening att det skall utgå en viss avgift från djurägaren till veterinären vid dennes besök. Men vi hävdar också att det skulle vara till allvarligt förfång om dessa avgifter skulle höjas i förhållande till de proportioner som nu gäller.” Vi pekade på risken att djurägaren skulle låta en ko med juverinflammation stå obehandlad över ett veckoslut därför att det är dyrare att tillkalla veterinären då. Vi visade också på riskerna att veterinärorganisationen skulle splittras upp och att det skulle ske en övergång till privatpraktiserande veterinärer. Det vore då rimligt att anta att de privatpraktiserande veterinärerna skulle etablera sig inom de lönsammaste områdena i landet och överlämna glesbygden åt samhället. Vad striden kom att gälla var en föreslagen höjning på 5 kr., från 20 till 25 kr. Efter en viss diskussion i utskottet anslöt vi oss till regeringens förslag. Vi fick en skrivning där utskottet pekade på dessa risker, och utskottet sade också att utskottet självfallet förutsatte att regeringen och berörda myndigheter uppmärksamt följer utvecklingen. Vi har mycket svårt att se att veterinärorganisationen står och faller med den här femkronan. Jag har haft kontakt med veterinärorganisationen och även från det hållet fått bekräftat att det här inte handlar om femkronan. Däremot ser man det som allvarligt om man fortsätter att höja avgifterna. Jag skulle vilja passa på tillfället att fråga jordbruksministern om han kan tänka sig att överväga ett system där man för in en del av finansieringen i de förhandlingar på jordbrukets område som sker varje år.

Herr talman! Som vi alla är väl medvetna om är det i nuvarande statsfinansiella läge nödvändigt att vi försöker hjälpas åt att hålla statens utgifter nere. Ökad avgiftsfinansiering av statens tjänster är därvid en väg som noggrant måste prövas inom olika områden. Riksdagens beslut 1982, att statens bidrag till djurens hälsooch sjukvård skulle vara realt oförändrat, måste i ett sådant sammanhang också kunna omprövas, enligt min och regeringens uppfattning. Den höjning av djursjukvårdsavgiften som vi aviserade i budgetpropositionen fann utskottet kunna motiveras med den senaste tidens kostnadsutveckling. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens och utskottsmajoritetens bedömning av kostnadsfördelningen mellan djurägarna och staten i det sammanhang då den här frågan nyligen diskuterades i riksdagen. Jag vill som svar till Börje Stensson säga att några höjningar under budgetåret inte kan ske. Om höjningar skulle aktualiseras får det ske i anslutning till en ny budgetproposition. Avgifterna kan inte vara särskilt betungande för djurägarna. Om man har en medelstor besättning — jag har kollat upp vissa siffror — så är avkastningsvärdet från en sådan besättning 200 000-300 000 kr. per år. Det bedöms att det genomsnittligt kan vara fråga om åtta sjukbesök per år. Det skulle då sammanlagt bli 200 kr. Denna avgift är avdragsgill. Jag kan alltså inte se att detta är någonting som kan betraktas som så våldsamt betungande för vederbörande djurägare. När det gäller sällskapsdjuren är det en djursjukvårdsavgift på 50 kr. Det bedöms på sakkunnigt håll att det kostar 2 000 å 3 000 kr. om året att hålla sig med hund, med allt vad det innebär. Man skulle alltså betala 50 kr. när hunden råkar bli sjuk. Jag tror att det är en betydande överdrift när man gör gällande att dessa avgifter är så kolossalt betungande. Arne Andersson i Ljung påstår för sin del att splittringstendenserna inom distriktsveterinärorganisationen nu är sådana att de skapar stor oro. Vi har inom distriktsveterinärorganisationen över 300 tjänster. Sedan det nya systemet infördes har två veterinärer lämnat organisationen. Trots djursjukvårdsavgiften är tjänsterna inom distriktsveterinärorganisationen mycket attraktiva och lockar ett stort antal sökande. Man kan absolut inte tala om ett sammanbrott för distriktsveterinärorganisationen. Även på den punkten har man enligt min mening gått alldeles för långt i sin argumentation. Här har nu gått fyra månader, och allting har hittills fungerat väl, och jag är övertygad om att det system som vi uttalade oss för våren 1982 kommer att fortsätta att fungera väl även med de här avgifterna.

Det finns inga rimliga proportioner i argumenteringen, såvitt jag kan förstå. Det kan väl också gälla för centerpartiets vidkommande. Även på den kanten har man ju inte minst på sjukvårdens område ansett det vara angeläget att minska samhällets kostnader och i stället belasta den enskilde. Jag vill alltså sammanfattningsvis säga att det är betydligt överdrivna farhågor som man hyser i dag. Men jag har också sagt — och det upprepar jag — att självfallet anser jag liksom de övriga talarna att distriktsveterinärorganisationen är så viktig att vi skall följa utvecklingen på detta område med stor uppmärksamhet. Till John Andersson kan jag väl också säga, att givetvis skulle man i och för sig kunna diskutera hela den här frågan om finansieringen i det sammanhang som han antydde i sin fråga till mig.

Herr talman! Jag uppehöll mig självfallet vid den förändring av avgiften som skett från beslutsfattandet för 13 månader sedan och fram till i år, nämligen från 5 resp. 10 kr. till 25 resp. 50 kr. Detta har alltså inträffat under loppet av några månader och kan, såsom Börje Stensson sade, inte rimligen ha skett på grundval av någon erfarenhet. Nu säger statsrådet Lundkvist att det med hänsyn till att vi har en tid med behov av stora besparingar är lätt att förklara vad som har hänt, och han förväntade sig att jag skulle ha stor förståelse för det. Det har jag också, fast och oinskränkt, men det är egentligen inte det som saken gäller. Min fråga avsåg om denna avgift hotade distriktsveterinärorganisationen som sådan och om vi inte för den skull borde försöka komma fram till ett annat finansieringssystem. Det är utan tvivel på det sättet att jordbruket i utredningen och när beslutet fattades här i riksdagen inte gjorde invändningar mot de ökade kostnader som en utökning av distriktsveterinärorganisationen med fler tjänster innebar. Så långt var jordbruket införstått med att svara för en del av kostnaderna. Men jag kunde självfallet inte underlåta att peka på att jordbruksministern fick ett instrument för att göra omfördelningen så enkelt som skedde genom det olyckliga riksdagsbeslutet från i våras och att han också tog den chansen. Men hur skulle jordbruksministern ha gjort, om inte denna möjlighet generöst hade erbjudits av riksdagen? Skulle jordbruksministern i stället ha sagt att ett antal veterinärtjänster skulle slopas, eller vilken teknik skulle man ha använt? Jag hävdar att det här är fråga om ett flagrant missbruk av ett system. Om det tillåts mig att ett ögonblick vara partiegoistisk, vill jag uttrycka en glädje över att vi faktiskt inte stod bakom det system som nu medför de olägenheter som förekommer. Fortfarande kvarstår principfrågan. Om vi låter avgiften utvecklas på sätt som sker, kommer olikheten mellan att vara veterinär inom distriktsveterinärorganisationen och att vara privatpraktiserande veterinär att framstå i sin sämsta dager. Jag tycker inte att det är särskilt konstigt om den som kommer med ett sällskapsdjur, t.ex. för att ta bort vax ur öronen på sin katt, väljer att gå till en privatpraktiserande veterinär, då det faktiskt hos denne är 50 kr. billigare att bli av med vaxet. Det är en rätt naturlig reaktion när det gäller en sådan enkel operation. Behandlingen av sådana fall går över från distriktsorganisationens veterinärer till de privatpraktiserande. Det är ett system som medger en sådan konkurrensrubbning som gör att veterinärer faktiskt funderar över att lämna organisationen. Vidare tycker jag att fördragsamheten från Svante Lundkvists sida är i största laget när han konstaterar att bara två veterinärer har lämnat organisationen sedan vi införde systemet. Jag vill påpeka att det blir två i kvartalet. Skulle den utvecklingen fortsätta, kommer det faktiskt att knaka till inom systemet, ganska snabbt. Låt oss konstatera att den lyhördhet som jag i mitt första anförande pekade på faktiskt är välbehövlig i detta fall. De motioner som LRF-avdelningarna skrivit inför länsförbundsstämmorna pekar på att de som haft att göra med detta system — de som så att säga direkt drabbas av det — är beredda att fundera på ett annat system, så att vi kommer ifrån nuvarande ordning. Det var det primära i min fråga till jordbruksministern, och den innebar inte att jag saknar förståelse för kostnadsomfördelningen mellan jordbrukare och andra. Men är det fråga om omfördelning skall man tala om att det är detta som saken gäller.
Herr talman! Jordbruksministern hänvisade till det kärva budgetläget. Även vi i centern har naturligtvis detta helt klart för oss och har också lagt fram ett budgetalternativ, som skulle innebära ett väsentligt lägre budgetunderskott. Jordbruksministern pekade också på att man inte kan räkna med hela besparingsbeloppet, eftersom djurägarnas kostnader är avdragsgilla. Statens del, efter omräkningen, blir alltså inte så stor. Vad jag framför allt vände mig emot var detta att man frångår det mindre än ett år gamla riksdagsbeslutet om kostnadsfördelningen. Målsättningen när det gällde förra årets beslut var ju att 7,5 milj.kr. skulle tas in i form av djursjukvårdsavgifter. I årets budgetproposition har summan höjts till 23,5 milj.kr. Då blir frågan om S5-kronorshöjningen verkligen räcker för att jordbruksministerns mål skall kunna uppnås. Räcker den inte skulle det i framtiden bli fråga om en ytterligare höjning av djursjukvårdsavgiften. Vad centern framför allt vänder sig emot är att man först bestämmer sig för 7,5 milj.kr. för att nästa år tredubbla summan.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det kanske väntade beskedet att det inte kan ske någon höjning under budgetåret. Bakgrunden till denna frågeställning är ju att man räknar med ett visst inkomstbelopp, i detta fall grundat på en miljon besök. Om antalet besök skulle minskas väsentligt, får man inte den beräknade inkomsten, och då blir frågan hur staten skall kompensera sig. Detta var bakgrunden till min fråga.
Herr talman! Låt mig konstatera, att även med den djursjukvårdsavgift som nu föreslås, kommer ju distriktsveterinärernas tjänster —t.ex. vid vård av sällskapsdjur — i allmänhet att bli billigare än motsvarande tjänster hos privatpraktiserande veterinärer och vid djursjukhus. Riksdagen har ju uttalat ambitionen att denna typ av djursjukvård inte borde subventioneras. Ett sådant besök skulle f. ö. inte kosta 50 kr. utan 100 kr. Därför är vi långt ifrån det mål som man i och för sig har uttalat sig för. Om vi inte i år skulle få in det belopp som Ingemar Hallenius talade om och om vars täckande Börje Stensson frågade, är det ju ändå så att avgiften ligger fast för det här budgetåret. En mellanskillnad skulle vi naturligtvis vara tvungna att finansiera med hjälp av budgetmedel. Men jag vill på nytt säga till Arne Andersson i Ljung att jag inte kan betrakta det som på något sätt orimligt att man försöker kompensera kostnadsökningar som uppstått, därför att man ett tidigare år har uttalat sig för en viss relation när det gäller utgifternas täckande. Det gäller å ena sidan ett av staten fastlagt belopp och å andra sidan de inkomster som baserar sig på vad man får från dem som utnyttjar tjänsterna. När vi befinner oss i dagens samhällsekonomiska läge måste vi kunna göra denna typ av omprövning. Sedan fattade jag det ändå så, att Arne Andersson til syvende og sidst är mest rädd för att hela distriktsveterinärorganisationen på detta sätt skulle vara i fara. Men skulle vi ha någon anledning att konstatera att så är fallet, är det givet att vi kommer att diskutera andra lösningar. Detta antydde jag också i mitt svar, där jag framhöll att vi följer utvecklingen. Jag underströk detsamma när jag svarade på John Anderssons fråga. Det är emellertid helt felaktigt att påstå att vi nu befinner oss i den situationen att distriktsveterinärorganisationen på grund av de här avgiftshöjningarna skulle befinna sig i fara. Som jag sade i min andra replik är detta fortfarande utomordentligt attraktiva tjänster till vilka vi har många sökande.
Herr talman! Jag har självfallet inte någon avgörande invändning emot att också den del av veterinärtjänsterna som betalas med djursjukvårdsavgift av djurägarna står för sin andel av kostnadsökningarna. Men det kan ju rimligen inte vara på det sättet, Svante Lundkvist, att kostnadsökningarna för den del som lantbruket står för motiverar en avgiftshöjning från 5—10 kr. till 25 kr. Det skulle i sämsta fall vara en ökning av kostnaden med 5 gånger, och med 2,5 gånger med ett mera fördelaktigt sätt att räkna. Här måste ju ha hänt någonting annat under resans gång som motiverar denna stora ökning. Jag har svårt att förstå en annan sak också. Om man när riksdagens beslut skulle effektueras fann andra kostnader, så borde väl den omräkning som skedde i lantbruksstyrelsen och som regeringen fastställde rimligen ha inneburit att man hade garderat sig för den kostnadsökning som var omedelbart förestående? En höjning med ytterligare en femma på det nya budgetåret framstår även med det synsättet som helt orimlig och svårförståelig. Men jag tycker att det är mindre intressant att gräla om detta, som har skett. Jag fäster stort avseende vid att jordbruksministern har sagt: Skulle fara för distriktsveterinärorganisationen föreligga, så är vi beredda att vidta åtgärder. Jag är tacksam för det svaret, helt enkelt därför att vårt land har så olika förhållanden från norr till söder, att skulle vi inte ha en distriktsveterinärorganisation som tar ansvar för både de sämre och de bättre distrikten, kommer vi att få mycket olika djurhälsovård i landet. Detta fäster jag mycket stort avseende vid, och jag är fullt och oinskränkt tacksam för den delen av jordbruksministerns svar.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara konstatera att den majoritet som stod bakom riksdagsbeslutet den 25 mars i dag inte verkar vara fullt så enig längre.
Herr talman! Helt kort: De kostnadsberäkningar som gjordes av utredningen var en kalkyl. Det var ändå en kalkyl på ett kostnadsläge som ligger så pass långt tillbaka i tiden att den utveckling vi har haft sedan dess enligt min uppfattning mycket väl motiverar de förhöjningar av avgiften som är vidtagna.
Herr talman! Som ledamot av utredningen är jag självfallet medveten om att det var en kalkyl. Men man får inte, och kan inte, bortse ifrån att det förhållandevis låga belopp som omnämndes i proposition 122 föregående vår onekligen satte sin prägel på riksdagens beslut och hade betydelse för att det blev som det blev. Vi som inte röstade för förslaget tyckte väl att beloppet som sådant, bortsett från den administration det innebar att ta in pengarna, var tämligen harmlöst. Som jordbruksministern nu har sagt om 25-kronan, kunde det så mycket mindre påverka jordbrukarens budget. Så är inte fallet — den uppfattningen har jag kvar. Det är inte kostnaden som sådan, utan vad kostnaden för med sig som är den allvarliga frågan. Men den har jag nu fått svar på, och jag är nöjd med det.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt föreslå en lagstiftning som skyddar barnens rätt att få veta vem som är den biologiska fadern vid insemination. Som bekant finns det en särskild utredning som överväger frågan om lagreglering av artificiella inseminationer. En av utredningens uppgifter är att ta ställning till om den biologiska fadern bör få vara anonym. Utredningen avser att lägga fram ett betänkande om artificiella inseminationer under hösten detta år. Först sedan betänkandet har remissbehandlats är jag beredd att själv ta ställning till vilka lagregler som kan behövas. Men jag vill redan nu betona det mycket angelägna i att barnens intressen i dessa sammanhang tas till vara. Den dom som högsta domstolen nyligen har meddelat bekräftar också att rättsläget i dag inte är tillfredsställande.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som inte innehåller något annat än att vi får vänta på inseminationsutredningen. Justitieministern bekräftar dock att rättsläget är otillfredsställande och att barnens intressen måste betonas. Orsaken till att jag ställde frågan på sin spets var den oerhörda upprördhet jag kände när högsta domstolens dom kom nyligen. Vi tillåter alltså i dag i Sverige att barn får komma till på ett sätt som omöjliggör att de får en far. Insemination har förekommit mycket länge i Sverige, men det är först nu den börjat få en större omfattning. Några hundra barn föds varje år i Sverige, och antalet ökar snabbt. Fortfarande har vi ingen som helst lagstiftning. Fortfarande har vi ingen ordentlig offentlig debatt om detta. Orsaken är uppenbarligen den oerhörda hemlighet som råder kring den här verksamheten. Alla inblandade blir rådda att inte tala om det för någon, inte ens för barnet. Detta är mycket märkligt och strider fullständigt mot all kunskap man fått genom åren av adoptioner. Förr gjorde man samma sak med adoptivbarn — de skulle likna pappan så mycket som möjligt, och de skulle ingenting få veta. Men vad hände? Någon gång i vuxen ålder fick barnet ändå reda på hur det låg till — ofta dessutom på ett upprörande sätt. Det blev en livskris. Att ha levat på en livslögn skapar en stor kris i en människas liv. Och någon större livslögn än att vara lurad på kunskapen om sitt ursprung kan jag inte föreställa mig. I USA har adoptivbarn t.o.m. startat organisationer för att få reda på sitt biologiska ursprung — oavsett om förhållandet till adoptivföräldrarna är bra eller inte. Det har inte med den saken att göra. Jag talade nyligen med en mamma som för 20 år sedan adopterat ett barn från Indien. De har ett mycket gott förhållande. De åkte till Indien, och flickan fick se barnhemmet. Hon fick se muren där hennes biologiska mor en gång lagt henne och försvunnit spårlöst. Flickan sade att hon ville veta så mycket som möjligt, det kändes som om hon kommit ur ett svart tomrum. ”Och det har inte med dig och mig att göra”, sade hon till sin mamma. Vi är alltså helt på det klara med att adoptivbarn från första stund skall få veta hur det ligger till och skall få veta så mycket som möjligt. I andra sammanhang talar vi för männens rätt till sina barn. Vi säger att ett barn alltid har både en mamma och en pappa. I de här fallen reduceras den biologiska pappan till en ansiktslös donator, en igångsättningsapparat. Ändå är ju inte det sant. Biologiskt är han pappa i alla fall. Att det sedan blir den pappa barnet växer upp tillsammans med som blir den känslomässiga pappan och den som präglar barnet är en helt annan sak. Men det biologiska arvet finns där ändå. Ofta har vi diskuterat hur mycket det här med arv och miljö betyder. Jag tillhör själv fortfarande dem som menar att det biologiska arvet är tämligen ointressant, det är den sociala miljön som är det viktiga. Oavsett detta har kunskapen om adoptivbarnen nu visat oss att det visserligen är den sociala miljön som ger barnen trygghet som människor och som sociala varelser, men att många av dem ändå känner en oro. De vill helt enkelt ha kunskap om sitt biologiska ursprung. Det handlar inte om att man vill upprätthålla en kontakt, man vill bara veta hur man kom till det här livet. Är det inte egentligen så att hela mänskligheten söker sitt ursprung — i religion, i filosofi, i vetenskap — att vi alla på något sätt grubblar över varför vi kommit till? Då är det ju inte särskilt konstigt att barn i den här situationen vill veta varifrån de kommer. Verksamheten med insemination håller nu på att utveckla sig till en mycket osmaklig, kommersiell hantering i vissa länder. Man kan från olika spermabanker beställa sperma för att få ett speciellt utseende och, som man hoppas, hög intelligens hos barnen. I vissa fall blandar man sperma. På medicinskt håll har många varnat för vad som skulle kunna hända. Vi kan komma att utsättas för manipulation och för forskning. I förlängningen skymtar förfärliga perspektiv. Jag skall inte gå närmare in på detta nu, men bara hotet om en sådan utveckling visar att en lagreglering är utomordentligt angelägen och att det är bråttom — mycket bråttom. Det första utredningsförslaget på det här området presenterades i Sverige i slutet av 1940-talet, men ingen lagstiftning infördes. Nu kan vi inte vänta många dagar till. Jag återkommer till frågan om det biologiska faderskapet. I dag är det bara läkaren som vet vem den biologiske fadern är. Han eller hon ensam sitter inne med kunskapen om ett barns biologiska ursprung. Många läkare förvarar handlingarna i speciallåsta skåp. Orsaken till att de — åtminstone vissa av dem — sparar handlingarna är att de vill kunna använda samma spermagivare om familjen vill ha ett syskon till sitt barn. Vilka följder kan detta få? Jag kan illustrera det med ett exempel. Om en tonåring plötsligt får klart för sig att hans pappa inte är hans ”riktiga” pappa, kan det utlösa både vrede och sorg. Han känner vrede över att ha blivit grundlurad. Om han i den situationen får reda på att det faktiskt finns en som vet, att en viss läkare känner till vem hans biologiske far är och att läkaren har handlingarna om detta i ett låst skåp, då är det inte så underligt om detta barn till varje pris vill komma åt dessa handlingar. Skall han då bryta sig in hos läkaren och göra ett inbrott för att få tillgång till dem? — Det hela är absurt. För adoptivbarn och även för andra barn som inte vet vem pappan är gäller regeln att de i vuxen ålder kan få tillgång till alla handlingar. Men för inseminationsbarn gäller inte den regeln. Hur kan samhället ställa upp olika regler för olika barn? Varför skall inte ett inseminationsbarn ha samma rätt att få veta sitt ursprung som ett adoptivbarn? Hur skall man kunna upprätthålla ett rättssamhälle på sådana grunder? Självfallet anser jag inte att den biologiska pappan skall ha några som helst juridiska förpliktelser gentemot barnet, utan samma regler skall gälla som för biologiska föräldrar vid adoption. Orsaken till min interpellation är att det är så fruktansvärt bråttom med ett beslut. Vi måste också få en omfattande offentlig debatt om de här frågorna. Ingen man borde kunna frånsäga sig ett faderskap som han har tagit på sig i ett inseminationsfall. Alla barn borde ha rätt att, om de vill, få kunskap om sitt biologiska ursprung. Jag vill fråga om justitieministern kommer att handla snabbt, så att barnens rättsskydd garanteras. Hur vill man stimulera en debatt som gör att svenska folkets kunskap om detta ökas och en diskussion om huruvida barn skall ha rätt till kunskap om vem som är den biologiske fadern?

Herr talman! Jag delar Margareta Perssons åsikt att en lagreglering är mycket angelägen och att frågan brådskar. Därför har jag förvissat mig om att utredningen arbetar snabbt — till hösten får vi alltså ett förslag. Jag instämmer också i att det är angeläget att vi får en omfattande och grundlig debatt om dessa mycket svåra och betydelsefulla frågor. Men den debatten gagnas mest av att vi har ett ordentligt underlag, och det får vi med utredningsförslaget till hösten. Att vi väntar på utredningen — jag vill försäkra att även jag väntar otåligt på den — hindrar inte att jag kan upplysa om några av de överväganden som har skett och sker i utredningen. Jag har bl.a. fått reda på att man överväger och sannolikt kommer att föreslå en lagregel som innebär att den som har gett sitt samtycke till insemination inte skall kunna ändra sig. Det som inträffat genom högsta domstolens dom kommer med en sådan lagregel inte att kunna upprepas. Jag har också fått veta att utredningen kommer att föreslå att ett inseminationsbarn skall ha rätt att få veta att det kommit till genom insemination. Jag tycker detta är rätt självklart. En betydligt viktigare fråga, som också Margareta Persson tog upp, är om barnet skall få veta vem som är dess biologiske fader. Till den mycket svåra frågan har utredningen ännu inte tagit ställning.
Herr talman! Jag tackar för upplysningen om att rättsskyddet förmodligen kommer att garanteras ganska snart, så att man inte kommer att kunna smita undan sitt faderskap. Men det allvarliga i det här fallet är att vi fortfarande är ganska osäkra när det gäller frågan om barn skall ha rätt att få reda på vem som är den biologiske fadern. Jag är medveten om att det här handlar om en mycket svår debatt, men den inrymmer ytterligare ett problem: Om det tar några år innan svenska folket har tagit ställning till den här frågan, så kommer det under den tiden att göras hundratals eller tusentals inseminationer. Kommer man att se till att handlingarna i samband med dem inte förstörs? Skulle vi om några år komma fram till att barnen skall ha rätt att få kunskap om sitt biologiska ursprung, då måste de också ha möjlighet att utnyttja den rätten. Man måste alltså se till att inte alla handlingar hinner förstöras under den tiden. Jag vill fråga: Finns det möjlighet att införa en reglering som garanterar att handlingarna förvaras i avvaktan på ett slutligt ställningstagande?
Herr talman! Jag är litet osäker på om jag kan ge ett klart svar på den frågan. Jag kan bara säga att jag tycker att det är synnerligen angeläget att man verkligen ser till att bevara ett sådant underlag att man kan fatta beslut även i fråga om inseminationer som skett innan vi fått de slutliga lagreglerna.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att de män som dömts för våldtäkt också får psykologisk terapi. Under senare tid har antalet män som dömts för våldtäkt eller våldförande uppgått till omkring 100 om året eller något därunder. I 10-20 26 av fallen har den dömde överlämnats till sluten psykiatrisk vård. I sådana fall sker behandlingen enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. I flertalet fall har kriminalvårdspåföljder, i allmänhet fängelse, ådömts. Jag begränsar i det följande mitt svar till att gälla de fallen, eftersom jag förmodar att det är dem Margareta Persson åsyftar. Enligt lagen om kriminalvård i anstalt skall vården utformas så, att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Enligt en särskild bestämmelse i lagen skall en intagen som är i behov av medicinsk-psykologisk eller annan liknande behandling beredas sådan, om det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och den intagnes förutsättningar. Behandlingen måste i dessa fall givetvis vara frivillig. En grundläggande princip för kriminalvården är den s.k. normaliseringsprincipen, som innebär att kriminalvårdens klienter har samma rätt till sjukvårdens och socialtjänstens resurser och i övrigt till samhällets stöd och hjälp som andra medborgare. För kriminalvården i frihet gäller sålunda enligt frivårdsförordningen att skyddskonsulenten skall förmedla kontakter med myndigheter, organisationer eller enskilda personer som kan främja den dömdes anpassning i samhället. Av naturliga skäl kan normaliseringsprincipen inte tillämpas fullt ut för intagna i kriminalvårdsanstalterna. Så långt det är möjligt försöker därför kriminalvården med egna resurser tillgodose de intagnas behov av psykologisk hjälp. Detta gäller särskilt vid större riksanstalter, som har egna heltidsanställda psykologer. Vid övriga anstalter anlitas en inom regionen anställd psykolog och i viss utsträckning konsulterande psykologer för klientarbete. Inom ramen för kriminalvårdens egna resurser kan mera långvarig och djupgående psykoterapeutisk behandling erbjudas bara i enstaka fall, då det finns ett starkt individuellt behov av sådan terapi. Sannolikt skulle psykoterapeutisk hjälp ofta kunna vara av värde för dem som döms för våldtäkt eller liknande brott. Detsamma gäller i så fall för en stor del av övriga intagna med liknande bakgrundsfaktorer. Jag är självfallet också generellt sett positiv till att de dömda både under anstaltstiden och efter frigivningen skall få sådan behandling som är ägnad att medverka till deras anpassning i samhället. Här liksom i så många andra sammanhang där resurserna är begränsade gäller att insatserna måste koncentreras till de fall där behovet är störst. Det innebär att man måste ta hänsyn till de individuella faktorerna hos de intagna. Till dessa bör, som jag ser det, också räknas det brott som har föranlett intagningen. Regeringen försöker på olika sätt minska användningen av frihetsberövande påföljder. Därmed ökar också möjligheterna att göra ändamålsenliga insatser i de fall då frihetsberövanden inom kriminalvården ändå måste göras. Det gäller bl.a. för flertalet allvarliga sexuella övergrepp.

Herr talman! Justitieministern konstaterar att det i lagen om kriminalvård står att vården skall utformas så, att den intagne som är i behov av medicinsk och psykoterapeutisk hjälp skall kunna få det. Det är ett viktigt konstaterande. Det är viktigt eftersom denna bestämmelse uppenbarligen inte praktiseras i verkligheten. Men redan nu skulle detta kunna fungera, om man bara ville. Jag konstaterar också att justitieministern säger att han är generellt positiv tillatt de intagna får en sådan behandling att deras anpassning förbättras. Jag får en känsla av att justitieministern i sista stycket av svaret säger att det nu kanske finns utrymme för att göra mer på det här området, och det är sannerligen viktigt. I den studie som nu har gjorts om våldtäktsmän och i andra undersökningar, bl.a. av Leif Persson, samt i amerikanska undersökningar kommer man fram till att återfallsfrekvensen vid sexuella brott är tämligen stor. Återfallsfrekvensen vid våldsbrott är också stor. De som dömts har berättat att de har gjort många fler våldtäkter än vad som kommit fram. Mörkertalet är mycket stort. Vad som också kommit fram är att det inte är den sexuella lusten som skulle vara den avgörande faktorn. Endast en tredjedel uppgav att de på något sätt känt sexuella lustkänslor. Det var egentligen helt andra saker som orsakade våldtäkten. Man har konstaterat att de här männens bakgrund är mycket svart — en mycket instabil och auktoritär bakgrund. Dessa män har ofta utsatts för våld och sexuellt utnyttjande själva. De har inte haft kraft att ändra på sin livssituation — de är osjälvständiga. Orsaken till själva våldtäkten var ofta känslor av vrede och förtvivlan, inte sällan över någon kvinna som de ansett svikit dem. Många av de här männen, rättare sagt de allra flesta, har inte fått någon som helst hjälp eller behandling under strafftiden. De få som fått det har upplevt det positivt. Personalen undvek också att ta upp ämnet, och själva höll de tyst om det hela inför andra. Brottet tystades ner, och därmed omöjliggörs ju behandling och bearbetning. Den undersökning, Våldtäkt-vanmakt, som just publicerats visar att många av männen uppskattade att få tala så länge om de här frågorna som de fick vid intervjutillfället. 40 26 önskade samtalskontakt med någon psykolog. Ändå hade de ingen och hade inte heller bett om det. De som har gjort undersökningen var närmast chockade över det ointresse som visas för de här männens situation. Risken för att dessa på nytt begår liknande brott är uppenbar. Man tror också att det är likartade bakgrundsfaktorer som gör att vissa män begår våldtäkt och andra misshandlar barn och kvinnor. , Det som är viktigt är ju att samhället anser att våldtäkt är ett mycket allvarligt brott. Ur kvinnors synpunkt är det oerhört kränkande. Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv är det från samhällets synpunkt dyrt med brottslingar som begår nya brott hela tiden och återvänder till kriminalvården. Våldtäkt är ett så allvarligt brott och så kränkande för kvinnor att samhället måste se till att det till varje pris hindras att män begår sådana handlingar och upprepar sitt brott. All erfarenhet säger ju att de intagna med nuvarande fängelsevård inte får någon som helst hjälp med att komma underfund med de svarta hål i personligheten som gör att de kan begå sådana här brott. Sexualbrottsutredningen har tyvärr inte alls behandlat denna fråga. terapi för män som har dömts för våldtäkt initiativ till att öka möjligheten till vård? Kommer justitieministern att se till att man verkligen erbjuder den vård och den terapi som dessa män faktiskt behöver?

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att kvinnoförtrycket inte kan ”terapeutas” bort. Anledningen till att också jag tar till orda i den här debatten är helt enkelt att jag tycker att justitieministerns svar behöver klargöras liksom f.ö. Margareta Perssons inlägg. Hon avslutade sitt inlägg med att å ena sidan säga att sexualbrottskommittén inte behandlat denna fråga, å andra sidan åberopa den bok som skrivits av och den undersökning som gjorts av en av experterna i sexualbrottskommittén. Jag vågar med bestämdhet påstå att sexualbrottskommittén förvisso har diskuterat de här frågorna under en längre tid. Åter till Ove Rainers svar. Jag tycker att det präglas av en allmän och till intet förpliktande välvilja åt alla håll. Det kräver enligt min mening att justitieministern klargör vissa principer. Jag förutsätter att justitieministern tagit del av sexualbrottskommitténs betänkande och verkligen läst vad som där står. Som Margareta Persson framhöll är ju dessa skilda former av övergrepp över huvud taget en oerhört traumatisk upplevelse för kvinnor. Det framgår, som också sagts tidigare, att det bara är en mycket ringa del av våldtäktsbrotten som synliggörs och blir föremål för rättsligt förfarande och dom. Övergreppen sker ofta i parrelationer där inslag av misshandel är vanligt förekommande. Rita Liljeström har för både prostitutionsutredningen och sexualbrottskommittén visat att den s.k. sexualorganisationen i ett samhälle har sin grund i arbetsdelningen mellan könen, eller för att uttrycka det kort: sexualiteten formas av de grundläggande ekonomiska strukturerna i samhället. Då är det uppenbart — och det är detta jag konstaterade inledningsvis — att vi i dagens samhälle har ett kvinnoförtryck. Vi har ett patriarkalt samhälle, ett samhälle som också tar sig uttryck i våld. Frågan är hur man här bäst gör sina insatser. Om vi nu förutsätter att den undersökning som Margareta Persson hänvisade till omfattar dem som dömts är undersökningen, även om den är mycket förtjänstfull, begränsad till en väldigt liten andel av de faktiska våldtäktsbrotten. Jag åberopar Leif G. W. Perssons undersökningar och konstaterar att 70 20 av de fullständigt identifierade gärningsmännen vid rena våldtäktsbrott redan tidigare var registrerade för brott. Närmare 20 9o hade mer än 20 brott tidigare registrerade. Vad var det för brottslighet som låg bakom alla de tidigare registreringarna och domarna? Huvudsakligen rörde det sig om våldsbrottslighet i allmänhet. Det rörde sig om ett kraftigt inslag av stöld och grova trafikbrott och i liten utsträckning om våldtäktsmän. Risken för att dessa begår ett liknande brott är — som Margareta Persson säger och som man också kan skönja i justitieministerns svar — naturligtvis stor därför att det rör sig om en mycket kraftigt belastad och socialt utsatt grupp, en grupp som ofta präglas av missbruk och arbetslöshet, av att man inte fått chans att komma in i produktionen osv. Men att det skulle röra sig om en viss procent av återfall av våldtäktsbrott motsägs mycket bestämt i sexualbrottskommitténs betänkande och Leif G. W. Perssons undersökningar. Det är i stället fråga om en allmänt mycket gravt belastad grupp. Men att med utgångspunkt i denna lilla gruppi sin tur generalisera över huvud taget hur våldtäktsbrott begås i dag i Sverige är allvarligt. Våldtäktsbrotten, menar kommittén, innehåller mera av aggressivitet än av sexualitet. Det är riktigt. Men de ingår också i ett mönster där t.ex. kvinnomisshandel utgör en mycket stor och allvarlig del. Därför kan det vara farligt att bygga upp sitt resonemang på att just de här socialt utsatta männen skall åtnjuta en viss typ av behandling, därför att de begått en viss typ av brott —-isynnerhet om, som justitieministern framhåller, resurserna är begränsade. Det får vi förvisso dagligen exempel på, inte minst i den i dag framlagda kompletteringspropositionen, där det föreslås nedskärningar på utbildningsområdet, på hela den sociala sektorn, på kriminalvård. Då måste man förvisso prioritera. Men där tycker jag att justitieministern för ett väldigt luddigt resonemang. Jag vill få klarhet i om Ove Rainer i sitt svar särskilt ville framhålla att de som begår sexuella övergrepp är i behov av psykologisk terapi. Följdfrågan blir då: Skall en sådan vård omfatta även dem som misshandlar kvinnor och barn? Är detta i dag — kostnaderna kan jag försäkra skulle bli ofantliga med tanke på att det är 100 000 kvinnor som misshandlas — den mest adekvata hjälpen till de främst utsatta offren? Självfallet är det också det bästa sättet att komma åt det som kvinnomisshandel och våldtäktsbrott är ett uttryck för. Är det inte andra åtgärder som måste till? För min del står i dag självfallet kvinnorna och de utsatta grupperna, däribland barnen, högst upp på prioritetslistan. Sexualbrottskommittén lämnar en hel del konkreta och positiva förslag, som inte utgår från en falsk och idealiserande föreställning om att man kan ”terapeuta” eller utbilda bort vårt manssamhälle. Förslagen syftar till att ge den bästa hjälpen till offren, kvinnorna, och till dem som Margareta Persson tar upp i sin interpellation, nämligen männen.

Herr talman! Jag vill till att börja med klargöra för Eva Hjelmström att jag har svarat på en interpellation om psykologisk terapi för våldtäktsmän. Det är klart att man med utgångspunkt i den konkreta frågan kan diskutera olika bakgrundsfaktorer, men jag måste hålla mig till vad interpellationen rör. Jag är beredd att diskutera kvinnoförtryck, kvinnomisshandel och barnmisshandel. Ingen som har lyssnat på vad jag har sagt i denna kammare och på andra håll kan rimligen tro att min inställning till de frågorna i något väsentligt avseende strider mot den grundsyn som Eva Hjelmström här har gett uttryck åt. Men i dag rör det sig alltså om psykologisk terapi för våldtäktsmän. Jag har för min del stor förståelse för bakgrunden till Margareta Perssons terapi för män som har dömts för våldtäkt terapi för män som har dömts för våldtäkt interpellation. Mycket av uppmärksamheten kring våldtäkt och misshandel av kvinnor har riktats in på åtgärder som innebär stöd och hjälp för offren och ökade straff för gärningsmännen. Det är begripligt, och den debatten skall vi naturligtvis också föra, men det är viktigt att vi också tar upp gärningsmännens behov av behandling. Det grundläggande problemet är ju varför detta slag av brott över huvud taget begås. Det viktigaste är självfallet att vi kommer till rätta med resterna av den diskriminerande kvinnosyn som förmodligen spelar en väsentlig roll som bakgrundsfaktor vid dessa brott. Jag är helt övertygad om att väldigt mycket är vunnet om vi kan komma längre när det gäller dessa faktorer. Här görs också stora insatser från samhällets sida. Jag tror att behandling av och psykologiskt stöd till män som har gjort sig skyldiga till sådana här brott bör övervägas mer än vad som hittills har skett. Jag delar Margareta Perssons och Eva Hjelmströms uppfattning i den frågan. Jag vill än en gång erinra om vad riksdagen har ställt sig bakom och beslutat. Det är inget sätt för den som är ansvarig för kriminalvården att krypa från ansvaret, men riksdagen har beslutat att det är sjukvårdens institutioner och de sociala myndigheterna som i första hand har ansvaret för att de som undergår kriminalvård får stöd, service och behandling från samhällets sida på samma villkor som andra medborgare. Jag tror att det är mycket angeläget att vi klargör detta, för här finns det vissa brister. Det glappar också i samarbetet i många fall. Det är inte meningen att kriminalvården skall bygga upp en egen socialtjänst eller sjukvård som parallellorganisation till samhällets reguljära resurser. Skapar de landstingsoch primärkommunala organen särskilda behandlingsresurser för det ändamål som det här gäller kan också kriminalvården dra nytta av dem. Lagen om kriminalvård i anstalt innehåller faktiskt en möjlighet att låta en intagen vistas utom anstalt under strafftiden för att t.ex. undergå behandling i olika former. När gäller frågan om hur kriminalvården skall hushålla med de begränsade resurser för psykologisk hjälp som den själv förfogar över och som den förhoppningsvis kan beräkna att få disponera också i framtiden måste man nog även i fortsättningen göra individuella bedömningar. Jag kan inte hjälpa att jag anser att det är något tveksamt om man vid sådana bedömningar har fog för ett synsätt, enligt vilket behov av psykologinsatser alltid skulle vara speciellt utpräglat vid en bestämd brottskategori. Jag tror att vi får vara försiktiga med att sära ut speciella brottskategorier, annat än om vi absolut kan säga att det är nödvändigt.

Det har inte kommit fram några avgörande, bestämda skillnader. Till bilden hör också att våldtäkt knappast är ett typiskt återfallsbrott i jämförelse med andra brott, i varje fall om man bortser från när det gäller psykiskt sjuka gärningsmän, som ju överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Sexualbrottskommittén har kartlagt detta, och resultatet har just framkommit. Det rörde sig om ett omfattande statistiskt urval av män som var anmälda för våldtäkt. Av dem hade endast 5 9 tidigare gjort sig skyldiga till sådana brott. Det är alltså ett väldigt lågt procenttal i jämförelse med återfallsfrekvensen när det gäller andra brott, och den är mycket lägre än vad som gäller för många andra allvarliga brott.

Det är alltså en våldsbrottslighet som har fått alldeles för liten uppmärksamhet i debatten. Debatten har rört sig om våld på gator och torg, men den kanske allra allvarligaste våldsbrottsligheten är den som begås i slutna rum.
Herr talman! Jag vill först kommentera det som Ove Rainer säger om att man får vara försiktig när det gäller att speciellt behandla olika brottskategorier därför att alla kanske har en svår bakgrund. Men i detta fall handlar det om så djupt kränkande brott mot kvinnor att jag tycker att det är angeläget att man speciellt uppmärksammar denna typ av våldsbrott. Denna sifferexercis tycker jag egentligen inte är så viktig. Det är tillräckligt att många gör om sitt brott, eftersom detta brott är så allvarligt. I denna utredning har man visat att ungefär 25 20 har varit dömda tidigare. Men dessa siffror är något ointressanta. Det sägs också att det är ett mycket stort mörkertal i alla sådana här utredningar, och det är också ett belägg för att det är tillräckligt många som begår sitt brott om igen. Sedan måste jag säga till Eva Hjelmström att jag är mycket förvånad över hennes inställning till kvinnoförtryck. Det är självklart att kvinnoförtryck som sådant inte upphör med terapi. Vi har absolut inte uppfattningen att det kan göras, utan det krävs grundläggande samhällsförändringar. Men när det gäller denna typ av brott kan man inte bara säga att det är ett kvinnoförtryck som ligger bakom, eftersom dessa män har varit utsatta och har en så dålig bakgrund. Det handlar alltså inte bara om ett kvinnoförtryck. Det är viktigt att vi bekämpar kvinnoförtryck på allt sätt i samhället som sådant. Men vi måste också se till att vi får de män som har begått dessa brott att verkligen gå igenom sin personlighet så att de aldrig upprepar brotten, både för kvinnornas skull och för deras egen skull. Jag har svårt att se någon motsättning i detta. Sedan säger Eva Hjelmström att kvinnorna måste sättas högst. Det är självklart att det är offren som måste sättas högst. Men inom kriminalvården vårdas, såvitt jag vet, inte offren för våldtäkterna utan där vårdas männen, och det är dem vi diskuterar nu. Hur skall vi kunna se till att de får ut så mycket som möjligt av anstaltsvistelsen så att de inte begår samma brott på nytt? som har dömts terapi för män som har dömts för våldtäkt
Herr talman! På det senaste måste jag replikerå att jag inte blir riktigt klok på vad Margareta Persson säger. Jag tycker att hon motsäger sig själv på flera punkter. Kvinnoförtryck kan inte ”terapeutas” bort. Nej, det var precis det jag framhöll. Jag sade också att vi måste få till stånd de grundläggande förändringarna. Då åberopade jag bl.a. Rita Liljeström. Hon har visat att det är arbetsdelningen mellan könen som utgör grundvalen för hur vår sexualitet utformas och hur kvinnorna utsätts i detta samhälle. Denna utredning var en av de punkter där Margareta Persson motsade sig själv. Den andra punkten gällde återfallsprocenten. Där fick jag de siffror jag läste upp bekräftade av justitieministern, siffror som säger att detta inte är ett typiskt återfallsbrott. De som döms är en mycket speciell kategori av redan socialt mycket utsatta personer. Herr talman! Sedan tycker jag att det var bra att jag fick svar på flera av mina Övriga frågor. Det skall vara ett samhälleligt ansvar att ta hand om dessa män, sades det. Det tycker jag också. Samtidigt tycker jag att justitieministern skjuter över problemen på landstingen och primärkommunerna. Vi vet i vilken ekonomisk situation de befinner sig i i dag, och vi vet att de definitivt inte kommer att satsa på den här typen av åtgärder i framtiden. Sedan förklarar justitieministern att det var bra att inte särskilja brottskategorier. Det ställer jag mig bakom. Det finns här en grundläggande skillnad, som jag ser det, mellan å ena sidan bl.a. Rita Liljeström och mig och å andra sidan justitieministern och Margareta Persson. Jag ser detta som ett långsiktigt mödosamt arbete för att tillkämpa kvinnorna deras rättigheter. Det är inte fråga om resterna av en diskriminerande kvinnosyn om det begås 100 000 kvinnomisshandelsbrott om året i det här landet. Då blir mörkertalet 10 000 våldtäkter. Det har vi diskuterat tidigare. Det är inte resterna av någonting, utan då finns det något grundläggande som vi kommer att få kämpa mot väldigt lång tid framöver. Då hjälper det inte särskilt mycket med pengar till kriminalvården enbart. Då krävs det andra insatser.
Herr talman! Först vill jag till Eva Hjelmström säga att vi nu uppenbarligen diskuterar den klassiska skillnaden mellan socialdemokratin och kommunismen. Det är ju självklart att vi måste se till att samhället förbättras och att kvinnoförtryck försvinner. Men det är lika självklart att vi skall ta hand om både offren och dem som begår brotten i det samhälle som vi nu lever i.
Herr talman! Huruvida det är den gamla klassiska skillnaden mellan socialdemokratin och kommunismen skall jag inte ta upp tid med att diskutera här. Det fordrar en längre utläggning. Däremot kan jag konstatera att medan vi slåss för kvinnornas rättigheter — inte minst inom det sociala området, inte minst vad gäller arbetstillfällen — sviker socialdemokraterna i dag. En grundläggande förutsättning för att — Nr 128 kvinnoförtrycket skall upphöra är väl ändå att kvinnorna blir ekonomiskt Måndagen den jämlika. Vi kommer alltså in på en vidare syn där det grundläggande är = 25 april 1983 kvinnornas rättigheter på skilda områden i samhället — rättigheter som måste försvaras. Det gäller arbetsdelningen mellan könen och jämställdheten. Först då kan vi nå någonvart också vad det gäller det våld som utövas mot kvinnorna. Man kan så att säga åstadkomma marginella förbättringar här och var: FN-organet UNI Det är inte så att vi inte vill att männen skall få den adekvata hjälp de DO om genoch behöver — absolut inte. Tvärtom slåss vi för den i andra sammanhang. Men = pioteknik vad jag tycker att det här är fråga om är att vi skall se efter vad som skall prioriteras, vad som är det viktigaste just nu.

Herr talman! Rune Ångström har frågat utrikesministern om regeringen avser att tacka ja till ett erbjudande från UNIDO om att Sverige skall stå som värdland för ett ministermöte rörande upprättandet av ett internationellt centrum för genoch bioteknik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid ett internationellt möte i Belgrad i december förra året beslöts att frågan om upprättande och förläggning av ett internationellt centrum för genoch bioteknik skulle avgöras vid ett ministermöte den 13—19 juli 1983. Vid Belgradmötet erbjöd sig preliminärt den spanska regeringen att stå som | värd för detta ministermöte. Den spanska regeringen meddelade sedermera UNIDO att den hade vissa problem att arrangera ministermötet. UNIDO:s exekutivdirektör vände sig därför i slutet av februari i år till Sverige med en förfrågan om Sverige i stället | skulle kunna stå som värd för mötet. Vi har emellertid meddelat UNIDO-sekretariatet att vi tyvärr inte anser oss kunna åta oss att arrangera det planerade ministermötet. Anledningen | härtill är dels praktiska svårigheter att med relativt kort varsel arrangera en internationell konferens under den aktuella perioden, dels osäkerhet om många andra industriländers intresse att medverka i ett ministermöte och att konstruktivt bidra till förverkligandet av centret. Tilläggas bör att den spanska regeringen under mellantiden har återkommit med ett mera positivt besked om sina möjligheter att hålla mötet i Spanien. | Jag vill framhålla att regeringens intresse för själva sakfrågan naturligtvis kvarstår.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr uttrycka min besvikelse över att svaret var negativt. Den svenska regeringen hade fått en förfrågan, om den kunde arrangera detta ministermöte. På denna förfrågan svarade regeringen att den inte kunde ställa sig som arrangör för mötet. Jag tycker att det visar att Sverige har en väldigt dålig beredskap när det gäller att klara arrangemang av den här karaktären. Det var dock ett ministermöte som, efter vad jag har hört, skulle arrangeras någon gång i augusti-september 1983 — alltså var det ganska lång tid som stod till förfogande för att genomföra de praktiska arrangemangen inför mötet. Dessutom är ju detta ministermöte av relativt begränsad karaktär. Det skulle inte omfatta alltför många deltagare, så det är inte fråga om någon jättelik konferens. Det verkar på något sätt som om den svenska regeringen inte skulle vara intresserad av detta institut för genoch bioteknik. Det omdömet kvarstår då man iakttar det ringa intresset från svensk sida för att arrangera detta möte. Jag vill framhålla att om vi hade tagit den här chansen att arrangera ministermötet, så hade det väl också, enligt den kutym som förekommer i sådana sammanhang, blivit Sverige som fått ordförandeskapet på konferensen. Vi hade då fått ett klart försteg i diskussionen beträffande lokaliseringen av själva institutet. När det gäller den sakfrågan har man ju frågat om Indien skulle kunna bli lokaliseringsland för institutet. Av rapporter har framgått att Indien har svårigheter att klara uppgiften. Den frågan står alltså fortfarande öppen. När industriministern i slutet av sitt svar säger att han vill framhålla att regeringens intresse för själva sakfrågan kvarstår, menar då industriministern att Sverige fortfarande är intresserat av att få detta institut lokaliserat till Sverige?
Herr talman! Svaret är inte, som herr Ångström påstår, negativt. Jag sade dessutom i svaret att Spanien nu har meddelat att man ser positivt på sina möjligheter att hålla mötet i Spanien. Det var ju Spanien som preliminärt åtog sig att stå som värd för detta möte, och nu är man alltså tillbaka i den tidigare planeringen. Sedan måste jag rätta till ett par uppgifter i herr Ångströms inlägg. Detta möte är avsett att hållas den 13-19 juli i år och således inte i september, som herr Ångström tydligen tror. Det har påverkat bedömningen av de praktiska möjligheterna att arrangera detta möte. Det andra i herr Ångströms inlägg som jag vill rätta till är att detta inte är något litet sammanträde, utan det är en för Stockholmsförhållanden relativt stor konferens. Med deltagare, observatörer, journalister och andra kan man räkna med att mellan 450 och 500 personer kommer att delta i mötet. Med det korta varsel som stod Sverige till buds och i den aktuella perioden är detta ingen liten konferens. Den skulle komma att omfatta åtta övernattningsdygn i Stockholm. Sedan vill jag säga att detta besked till sekretariatet i arrangörsfrågan inte har något samband med sakfrågan för Sveriges del. Jag har två gånger i kammaren diskuterat denna fråga med herr Ångströms partivän Jörgen Ullenhag. Jag har båda gångerna framhållit regeringens stora intresse för förslaget att upprätta ett internationellt centrum för genoch bioteknik i Sverige och att vi också aktivt vill delta i detta arbete.
Herr talman! Jag har fått underhandsupplysningen att om det var praktiska svårigheter att arrangera detta möte i juli månad, så var expertkommittén beredd att sträcka ut tiden till någon lämplig tidpunkt i september. Industriministern säger att Spanien nu har åtagit sig värdskapet och att problemet därmed är ur världen. Ja, men Sverige fick ju dock erbjudandet, och då tycker jag att man borde ha nappat på det. Det skulle ha betytt väldigt mycket för Sverige att stå som värdnation med den fördelsställning som det skulle innebära, bl.a. då det gäller ordförandeskapet.

Herr talman! Jag vill återigen framhålla, Rune Ångström, att svaret inte är negativt. Den förfrågan som riktades till Sverige gällde ju juli månad. Senare har Spanien, som från början åtog sig att arrangera mötet, meddelat att man såg positivt på sina möjligheter att uppfylla det löfte som man gav i Belgrad i höstas. Vidare vill jag tillägga att i regeringens bedömningar har naturligtvis också funnits med åsikten från svenskt håll att om en konferens av detta slag och i en så utomordentligt viktig fråga som denna skall hållas, skall mötet vara så väl förberett att frågan kan föras framåt. Avsikten är att mötet skall avgöra vilket värdland som skall ha centret. Från den svenska regeringens sida — vi är inte ensamma om att göra den bedömningen — har det funnits en viss osäkerhet beträffande vissa industriländers intressen i frågan och framför allt om huruvida sakfrågan skall kunna föras framåt. Om de sakerna bör det råda klarhet. Jag avslutade mitt svar till Rune Ångström med att säga att regeringens intresse för själva sakfrågan naturligtvis kvarstår. Också på den punkten har herr Ångström fått ett klart svar.
Herr talman! Helt kort konstaterar jag bara att Spanien har möjligheter att arrangera konferensen. Från svenskt håll ansåg man sig tydligen inte ha den möjligheten. Men jag tycker att vi så att säga har krupit bakom en negativ attityd i det här fallet. Jag kan inte komma ifrån den uppfattningen. Det är min absoluta bedömning. Det skulle ha varit ett hedersuppdrag för Sverige att få stå för den här konferensen. Vid det slutliga avgörandet skulle det ha gett oss ett klart försteg då det gäller lokaliseringen av institutet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig dels hur jag ser på utvecklingen inom Sandvikkoncernen och hur den påverkar fabrikerna i Tierp och Gimo, dels hur jag bedömer framtiden för Bahco Verktyg och hur företagets satsningar i Latinamerika påverkar verksamheten i Sverige. Bakgrunden till interpellationen är de båda företagens situation i Uppsala län. Enligt vad jag har erfarit befinner sig Sandvikkoncernen i en förändringsprocess som torde fortsätta under hela 1983. Under 1982 har antalet anställda inom och utom Sverige minskat med 3 900 personer. Orsaken är enligt företaget i första hand vikande exportmarknader, som enligt preliminära beräkningar för 1982 medfört en volymminskning på 10 96 och därför en kraftig resultatnedgång. Sandvik förutser att genomförda rationaliseringar ger positiva effekter under 1983. Verktygssektorn i Norduppland omfattas av den pågående omdaningsprocessen. Enligt vad jag erfarit har centrala MBL-förhandlingar nyligen slutförts beträffande en nedläggning av Tierpsenheten. En nedläggning av enheten skulle komma att beröra ca 170 personer. Enligt företagets planer skall enheten successivt avvecklas fram till den 30 juni 1984. Företaget har uppgivit att de anställda skall erbjudas anställning vid anläggningarna i främst Gimo samt i Stockholm och Örebro. Jag avser nu att omedelbart via bl.a. företaget och de fackliga organisationerna skaffa mig en så fullständig bild som möjligt av beslutets konsekvenser. Redan i morgon kommer representanter för de anställda att träffa medarbetare på departementet. Med hänsyn till detta är jag inte beredd att ytterligare kommentera situationen. Bahco Verktyg har en lång tradition av egen tillverkning av handverktyg och har skaffat sig en ledande ställning i världen på denna marknad. Enköpingsenheten påverkas enligt företagets uppgifter av vikande exportefterfrågan. Företaget har beslutat att minska sin personal från 1982 års nivå av 590 till 530 anställda under innevarande år. Insatser för att bereda ken. 25 april 1983 Vad gäller frågan om satsningar i Latinamerika är det så att företag som har sin huvudsakliga marknad utanför Sverige, för att bli ftamgångsrika i sin Om verksamheten försäljning, i viss utsträckning är tvingade att också investera i produktions — vid verkstadsföutrustning m.m. utomlands. retagen Bahco I fråga om Bahco Tool Groups satsningar i Latinamerika har jag erfarit att och Sandvik personalen där minskat från ca 750 till 500 personer bl.a. genom nedläggning av en tillverkningsenhet i Uruguay under 1982. Slutligen vill jag erinra om att det i första hand är en uppgift för företagsledningen och de fackliga organisationerna att tillsammans komma överens om hur företagens neddragningar bör ske.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Som det sägs i svaret är den direkta orsaken till frågan de neddragningar som drabbat mitt eget hemlän, Uppsala län, där både Bahco och Sandvik har mycket stora engagemang — kanske framför allt Bahco, som har sitt moderbolag i Enköping, om jag får uttrycka mig så. Men frågan har naturligtvis också generell betydelse. Dessa neddragningar drabbar ju inte enbart Uppsala län utan också andra delar av landet. Vi vet att det finns andra fabriker som Sandvik lägger ned och att man drar ner på verksamheten på andra håll. Och även Bahcokoncernens besvärligheter är ju generella och gäller många andra orter än dem i Uppsala län. Min första följdfråga till industriministern och regeringen — om vi till en början håller oss till Sandvikskomplexet — måste ändå bli: Varför har ni inte intresserat er för dessa förhållanden i framför allt Tierpsfabriken tidigare? Utvecklingen har ju pågått i flera månader. Det har skrivits i pressen, och det har varit en stor debatt åtminstone regionalt om dessa frågor. Och vi vet — vilket jag kanske får återkomma till — att de anställda och deras organisationer har försökt få kontakt med regeringen på ett i vissa fall ganska drastiskt sätt. Varför har ni inte intresserat er för detta förrän nu? I dag säger industriministern — men det är så dags: ”Jag avser nu att omedelbart — — - .” Jag frågar: Varför inte tidigare? Det är en fråga som jag tror att de anställda i Tierp, de ansvariga i Tierps kommun och de ansvariga på länsstyrelsen i Uppsala län samt befolkningen över huvud taget är mycket intresserade av att få svar på. Det är min första följdfråga, där jag gärna vill ha ett mer uttömmande besked. Beträffande Sandviks etablering i Tierp — för att nu hålla sig till den relativt lilla fabriken — kan jag kort säga att det hela följer den vanliga gången för storföretag. Man kom dit för inte så länge sedan och sade: Nu är vi beredda att satsa på det här lilla samhället; vi skall lägga en fabrik här; nu får ni ställa upp i kommunen. Det var som vanligt en massa kommuner som slogs om etableringen. Från företaget sade man: Vi behöver infrastruktur; vi behöver 139 kommunala satsningar; här behövs ett nytt energiverk, nytt avloppssystem; bostadsbyggande; vi kräver utbildning på gymnasienivå för att få folk till fabriken; ni får satsa på nya linjer för tekniker osv. Detta gjorde kommunalmännen naturligtvis — som alla kommunalmän gör i det här landet när de får chansen att få en anläggning till sin ort. Sedan har vi inte bara kommunens satsningar, utan här kommer också de enskilda satsningarna. Man sade: Här har vi fått Sandvik, ett företag som seglar i medvind, ett stort, etablerat, välrenommerat företag; här har vi jobb för så lång tid framöver som vi kan överblicka. Då kan man skaffa sig hus, ett eget hem. Man kan satsa på att bo på orten i fortsättningen och på att barnen skall få utbildning osv. Det är de enskilda satsningarna som ligger bakom den stora samhälleliga satsningen i kommunen. Ser man det hela ur ungdomarnas synvinkel är det inte mindre tragiskt. De har förespeglats möjligheter till arbete. De har av syo-konsulenter, yrkesvägledare och andra mer eller mindre uppmanats — jag skall inte säga tvingats, för det är säkert ingen som behöver bli tvingad i dagens läge — att söka till dessa verkstadstekniska linjer som under de närmaste ett, två eller tre åren kommer att spotta ut flera kullar med verkstadsmekanisk utbildning, och fabriker läggs ned. Detta är inget nytt. Sandviks agerande följer det vanliga mönstret för storföretag, men det här är ett av de värsta exemplen. Under en kort tidrymd ställer man krav på samhället, och sedan drar man sig ur alltsammans. Allt tal om socialt ansvar från de svenska storföretagens sida tycker jag att vi en gång för alla kan lämna därhän. Vi kan avliva den myten. Den stämmer inte i det här fallet och inte i andra fall heller. Tierpsfabriken är inte en enhet som har gått med förlust. Den har varit lönsam. Sandvik har tagit ut vinster där och gör så även i år. Det har varit ett välskött företag. Det har varit en för koncernen bra enhet. Av någon anledning anser man nu att det absolut måste vara lönsamt. Fackets och övriga löntagarorganisationers utredningar och undersökningar visar inte att Sandvik, i vart fall inte under den närmaste tiden, kommer att tjäna särskilt mycket på denna nedläggning. Man säger, liksom det sägs i svaret, att de anställda skall flyttas över till enheten i Gimo, som är mycket större naturligtvis. Men där är det redan anställningsstopp. Man har folk gående i utbildning, med samhällets stöd, som vanligt. Varsel har varit aktuella, det har varit tal om korttidsvecka osv. Där finns alltså inte någon lösning på de här problemen. Det jag skulle vilja fråga industriministern och regeringen om när det gäller Sandviksproblematiken är om industriministern är beredd att ställa upp på de undersökningar och förslag som har lagts fram av de anställdas organisationer. Där har det visats att man med mycket små åtgärder skulle kunna driva en fortsatt tillverkning i Tierpsfabriken och att det inte alls blir lönsamt för Sandvikkoncernen att flytta över till Gimofabriken. Regeringen och industriministern måste ta krafttag för att lösa det här problemet och inte skjuta det längre framför sig. Detta är mitt slutgiltiga konstaterande, efter den fråga jag nyss ställt, inför de överläggningar med facket som industri ministern skall ha i morgon. Nr 128 Jag övergår sedan till att tala litet om den andra stora koncernen som håller Måndagen den tilli Enköping, alltså i de södra delarna av Uppsala län, nämligen Bahco. Där 25 april 1983 vill jag gärna citera ur den välbekanta tidskriften Affärsvärlden, novembernumret 1982: Om verksamheten ”Bahco skakar i grundvalarna. Genom åren har många bolag stämplats — vid verkstadsfösom krisföretag. I Bahcos fall är det värre än så. Det är nu frågan om retagen Bahco överlevnad. Det krävs strukturgrepp, sannolikt en styckning, för att — och Sandvik koncernen skall ta sig ur dagens mycket utsatta läge.” Vidare sägs i artikeln: ”Att i dag försöka vända Bahco med hjälp av en rad arbetssegrar räcker inte. Nu måste Bahco av allt att döma styckas.” Så är läget för denna välbekanta för att inte säga mycket berömda svenska verkstadskoncern, och man kan fråga sig hur det har kunnat gå dithän. Här finns en massa underliga affärer i bakgrunden där bankkapitalet som vanligt, i det här fallet via Promotion, har varit inblandat med inköp av Hiab-Foco, förflyttning av kapital, aktier, dotterbolag osv. Detta har gjort att Bahcokoncernen på mycket kort tid har hamnat i den mycket alarmerande situation som citatet från Affärsvärlden visar på. Man har talat om styckning, vilket framgick av det citat jag tog upp. Man har talat om att sälja ut exempelvis Bahco Ventilation. Den affären gick i stöpet förra veckan, efter vad jag vet. Ahlsell, som var en av de spekulanter som eventuellt skulle köpa denna del av företaget, backade ur. Man ville inte lägga upp de pengar som behövdes. Vilken överblick, vill jag fråga industriministern och regeringen, har ni över Bahcokoncernen? Vad händer där efter det att Ahlsellaffären har gått i stöpet? Vad har ni för uppfattning om vilka åtgärder som måste sättas in för att det inte skall bli en verklig katastrof i den medelstora industristaden Enköping, där en konkurs eller en nedläggning av Bahco skulle få oerhört katastrofala följder? Orten är att likna vid en bruksort, där man har denna industri och istort sett ingenting annat. Följdfrågan blir därför om regeringen är villig att träda in med stödåtgärder vid en så omfattande industrikatastrof som det kan bli fråga om när det gäller Bahco. Slutligen något om utlandsinvesteringarna. Jag tycker att industriministern i svaret framför företagarnas argument, de borgerliga industriministrarnas argument. Jag hade förväntat mig något bättre av en arbetarregerings representant än att han skulle tala om att det är nödvändigt med utlandsinvesteringar för att industrin skall kunna fortleva i Sverige. Det kan nog vara sant till en viss del, men det kan inte få vara på det sättet — och här talar jag rent generellt och inte bara om Bahco — att de stora svenska verkstadsföretagen snart har betydligt större verksamhet utanför landet än de har inom landet, att de i huvudsak gör sina allra största investeringar utomlands och inte inom landet. Det betyder att de plockar ut de pengar som svenska arbetare och det svenska samhället genom allmänna satsningar har låtit dem tjäna, de resurser de har kunnat tjäna ihop, och satsar dem på andra ställen. De senaste alarmerande siffrorna om utlandsinvesteringar kontra 141 inhemska investeringar visar att de stora svenska verkstadsindustrierna förra året satsade betydligt mer på utlandsinvesteringar än på inhemska investeringar. Det är ett allvarligt läge som inget land och ingen typ av regering kan bortse från, utan man måste tänka över vilka åtgärder man kan vidta mot denna kapitalexport och denna utflyttning utomlands. Därför tycker jag att svaret i detta stycke är intetsägande och defensivt från en arbetarregering gentemot de stora företagen. Jag har satt ett frågetecken i kanten för det allra sista stycket i svaret. Industriministern säger att han vill ”erinra om att det i första hand är en uppgift för företagsledningen och de fackliga organisationerna att tillsammans komma överens om hur företagens neddragningar bör ske”. Har inte regeringen något intresse av vad som sker? Det är att skjuta fackföreningarna framför sig — i första hand skall de ta stöten. Mot bakgrund av allt som vi vet och mot bakgrund av det aktuella läget i Tierp och det kanske snart aktuella läget i Enköping kan vi konstatera att fackets möjligheter är begränsade. Vad skall facket göra om man lägger ned fabriken? Det kan inte i första hand vara fackets ansvar utan det måste vara regeringens, speciellt som vi har en arbetarregering.

Fru talman! Oswald Söderqvist har en felaktig bild av vad som har skett. Det är inte så att regeringen inte har intresserat sig för denna fråga. Det är inte heller så att regeringen inte har agerat i frågan. Tvärtom — redan i höstas tog jag emot uppvaktningar från det socialdemokratiska partidistriktet i Norduppland om Sandvikskoncernens tänkta förehavanden. Jag tog emot en uppvaktning från länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen. Jag har haft fortlöpande kontakter och samtal med representanter för Metallindustriarbetareförbundet och samtal på departementet med representanter för Tierps kommun och för metallavdelningen lokalt. De har informerat mig om läget och framfört sina synpunkter på omstruktureringsfrågan. Och allt detta har föranlett mig att redovisa för företagsledningen vad jag har fått fram vid alla dessa uppvaktningar och överläggningar, så att inte företagsledningen skulle leva i okunnighet om vad som har förevarit vid dessa överläggningar och uppvaktningar. Jag kan förstå om herr Söderqvist finner mina synpunkter på Sandvikskoncernens och kanske också på Bahcos utveckling allmänna — på den punkten har jag ingen anledning att polemisera mot herr Söderqvist. Det är litet av en industriministers dilemma att ta emot förtrolig information och sedan vid sitt agerande behålla den för sig själv, hela tiden i syfte att nå det bästa resultatet. Jag får naturligtvis som industriminister förtrolig information om utvecklingen i olika företag, och detta sker både i organiserad form — i underhandskontakter av olika slag — och, som herr Söderqvist känner till, inom ramen för det s.k. lokaliseringssamrådet, som avser vissa större Nr 128 industriföretag. Måndagen den Det är min skyldighet att på detta sätt så långt möjligt hålla mig informerad 25 april 1983 om utvecklingen inom industrin. Så har skett också i de båda fall som herr Söderqvist har interpellerat om. Om verksamheten Mot denna bakgrund är det självklart att jag som industriminister måste — vid verkstadsföiaktta stor återhållsamhet när det gäller att uttala mig om enskilda företags retagen Bahco utveckling — det är en förutsättning för regeringens information via och Sandvik lokaliseringssamrådet. Om jag skulle välja en annan väg — den som herr Söderqvist uppenbarligen önskar — skulle lokaliseringssamrådet och kanske också industriministern snart komma i vanrykte med följden att företagsledningarna då inte skulle vilja vare sig meddela affärshemligheter eller lämna andra förtroliga uppgifter som behövs för att kunna hantera regionalpolitiska eller industripolitiska problem.

Kanske den t.o.m. i vissa stycken är tveksam med hänsyn till att värdefull kompetens kan gå förlorad till följd av avvecklingen av enheten i Tierp. Men när jag gör detta uttalande vill jag tillägga att det inte kan ankomma på mig som industriminister att i detalj lösa problemen med företagens produktionsfördelning. Det är företagsledningen och de fackliga organisationerna som tillsammans måste lösa de problemen. Det skulle vara farligt att slå in på den andra vägen — företagens skötsel måste bestämmas lokalt. På 1970-talet, när de olika lagarna som stärkte löntagarnas och de fackliga organisationernas inflytande kom, valde vi vägen att låta facken få ett inflytande och medbestämmande. Motsatsen till detta finner Oswald Söderqvist i planekonomierna. Där kan man också se en hel del avskräckande exempel på detaljstyrning och i lika stor utsträckning centralstyrning av företagens skötsel och omstruktureringar. Det har också varit en uppfattning hos fackföreningsrörelsen att man skall vara mycket försiktig med att centralt gå in och styra verksamheten i enskilda företag. Något annat är branschplaneringen. Om en stund kommer jag att diskutera med en partivän till Oswald Söderqvist om behovet av branschåtgärder och en övergripande branschpolitik för en annan industrigren. Men att industriministern och hans industridepartement skulle gå in med åtgärder för att styra enskilda företags göranden och låtanden anser jag vara fel. Det är en farlig väg, som inte skulle utveckla industrin — vi skulle kanske i stället få sådana incitament som man har i flera planekonomier, där industrin konserveras i farlig utsträckning. Vidare vill jag hålla med herr Söderqvist om att situationen i Norduppland präglas av strukturella svårigheter. Vi går nu inom industridepartementet igenom åtgärder som kan främja industrin i de mellansvenska bruksbygderna. I det här sammanhanget finns Norduppland med. Vi har också redan 143 fattat en del beslut för att stärka industrin i Norduppland. Bl.a. har regeringen beviljat pengar till uppförande av ett industrihus i Östhammars kommun. Dessutom har jag stimulerat utvecklingsfonden till att göra särskilda insatser i den norra länsdelen. Jag vill på den punkten även understryka behovet av ytterligare insatser. Jag är klar över att en nedläggning av Tierpsenheten är ett hårt slag mot regionen och löntagarna där med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituationen i Norduppland. Det är en fråga som vi får diskutera med de fackliga organisationerna i morgon och förhoppningsvis också inom de närmaste dagarna med företagsledningen — antingen i slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka. Situationen i Norduppland har också medfört att Norduppland blivit en prioriterad länsdel i regionalpolitiska sammanhang. Regionen ingår inte i det permanenta stödområdet, men däremot har regeringen för innevarande budgetår beslutat att temporärt inplacera Tierps kommun och Österbyområdet i stödområdet, med möjlighet till särskilt investeringsstöd. Jag skall också undersöka vilka andra möjligheter som jag har att stärka situationen i Norduppland. Slutligen inbjöd herr Söderqvist till en diskussion om utlandsinvesteringarna. Den frågan får vi anledning att diskutera när så småningom dels valutakommittén, dels direktinvesteringskommittén lägger fram sina resultat. Låt mig ändå framhålla en sak, nämligen att investeringar i andra länder ofta är en förutsättning för export. Sverige är ett land som i stor utsträckning lever på sin export. För att få andra länder att ta emot i Sverige tillverkade varor och för att svenska företag skall kunna etablera sig där får dessa finna sig i att i sådana länder bygga produktionsenheter och även göra andra investeringar där. Det ligger alltså ibland tvingande omständigheter bakom svenska företags utlandsinvesteringar. Men självfallet är jag som industriminister, liksom regeringen som helhet, utomordentligt oroad över investeringssituationen i Sverige, med de sänkningar av investeringsvolymen som här förekommit. Vi har naturligtvis också anledning att sätta ett allvarligt frågetecken för alltför kraftiga utlandsinvesteringar.

Fru talman! Vad först gäller frågan om kontakterna känner jag till de olika framstötar som gjorts från Tierp, från länet och i alla möjliga sammanhang. Vad som är anmärkningsvärt och som låg bakom den inledande frågan i mitt första anförande var att det trots detta inte hände någonting. Nu har industriministern tagit initiativet till kontakter, och i morgon kommer ni att sätta er ned och samtala, och det är bra. Men det har många gånger framförts från de anställdas organisationer i Sandviken och i Tierp att man där var oroad och missnöjd. Man fick inte kontakt med regeringen. Det gick faktiskt så långt att man gick ut med en annons i pressen, där man vädjade till Olof Palme — till sin egen statsminister — att han skulle ta sig an deras problem. Då måste det väl, Thage Peterson, vara fel någonstans. Det är inte bara jag som säger det här, utan det har också framhållits av metallfacket i Tierp. Man har inte fått den kontakt med regeringen som man Nr 128 har önskat. Sedan vidtogs den drastiska åtgärden att gå ut med en annons i Måndagen den dagspressen, och då är det självklart att allt inte är som det skall vara. Detta — 25 april 1983 var den bakomliggande orsaken till min första fråga. Jag är mycket glad över att samtalen har kommit till stånd, att man nu verkligen börjar diskuteraoch — Om verksamheten tar itu med problemen. Men varför har det inte skett tidigare? Det måste ha — vid verkstadsföblivit någon miss. Vi kan lämna den saken därhän, men det här är ändå ett retagen Bahco faktum som förvånar. och Sandvik Jag håller med industriministern om att det måste föras allmänna resonemang. Det finns sekretesslagar och annat som man måste ta hänsyn till. Uppgifter måste förtigas, och diskussioner måste föras under ganska lång tid, innan det kan bli någon offentlig redovisning. Men se på Sandvik i Tierp. Där är det någonting som inte riktigt stämmer. Det finns egentligen inte heller — som industriministern själv sade och som också metallfacket, och även Industritjänstemannaförbundet och andra, har framhållit — några företagsekonomiska skäl för ett nedläggande av enheten. Då blir det ändå en fråga för den övergripande samhällsmakten, som ändå är regeringen, att ingripa. Det blir kanske så, det är jag i så fall glad för, men jag tycker att det är litet för sent. Sedan talet om att det är en sak mellan företaget och facket — MBL och sådant. Men facken behöver ju stöd. Vi har haft så många företagsnedläggningar, inte bara i mitt lilla hemlän, utan även i andra län, där det kanske har varit fråga om mycket större och mycket mer drastiska och allvarliga nedläggningar. Fackföreningen har kanske inte kunnat göra någonting, varken genom MBL eller på annat sätt. Då behöver en kraftigare makt ställa sig bakom. Inte ens det räcker kanske alla gånger. Men man skall i alla fall använda regeringsmakten så långt det går för att begränsa storföretagens makt. Det måste krävas framför allt av en socialdemokratisk regering. Av borgarna kräver vi ingenting. Av dem har vi ingenting att förvänta oss. Det är bra med satsningarna i Norduppland. Vi känner väl till problemen. De behöver inte diskuteras här i dag. Vi får kanske en debatt om utlandsinvesteringar. Jag tycker emellertid att industriministern verkar litet defensiv. Jag skulle vilja trycka litet mer på den sista hälften av hans anförande som gällde utlandsinvesteringarna. Inget land, ingen regim — inte ens om vi skulle få tillbaka borgerliga regeringar — kan strunta i ökningen av utlandsinvesteringarna och ökningen av kapitalflykten från Sverige. Man kan tala om den fria marknadens välsignelser så mycket man vill. Om man inte stoppar tendensen när det gäller utlandsinvesteringarna, blir landet till slut en råvaruproducent och en kolonial del av det industriella Europa. Men den frågan skall vi kanske inte diskutera i dag.
Fru talman! Får jag ändå göra en kommentar till vad Oswald Söderqvist sade i slutet av sitt anförande. Det är helt klart att vi får tillfälle att i kammaren diskutera frågan om utlandsinvesteringar. Jag tycker att det vore värdefullt om vi finge en 145 ordentlig debatt med de svenska utlandsföretagen och med deras anställda. Det är också bra om vi får en sådan debatt i Sveriges riksdag. Jag har nämligen en känsla av att det i denna fråga finns många olika uppfattningar. I en heldel fall rör det sig kanske om rätt tvivelaktiga grunder. Det är bra om vi får ett ordentligt sakunderlag för diskussionen, och jag kommer att hälsa med tillfredsställelse om det i utskotten och i kammaren kan bli en ordentlig genomgång av utlandsinvesteringarna. Den debatten kan vi alltså föra längre fram, när vi har fått utredningsmaterialet. Men låt mig tillägga följande. Det är klart att regeringen, och Sverige, har intresse av att få investeringarna dit där de kan ge mest arbete och produktion, dvs. så att det blir sysselsättning här i Sverige. Detta är inte liktydigt med att alla investeringar skall ske just i Sverige. Jag tror att detta är en mycket tvivelaktig inställning. Sverige är ett exportland. Den övervägande delen av Sandviks produktion går ju på export, som Oswald Söderqvist känner till. Det förutsätter att Sandvikskoncernen — liksom flera andra stora industrikoncerner — finns också i andra länder och på andra kontinenter. Är man inte där, får man inte heller in order till Sverige som ger sysselsättning i vårt land. Det är bara att acceptera verkligheten. Det finns sådana lagar och bestämmelser i andra länder att svenska företag för att få agera på deras marknader måste investera i dessa länder. De svenska företagen får acceptera detta och också investera där. Jag har vid flera tillfällen som industriminister, nu senast i mitt inlägg här i kammaren, uttalat mig på ett sådant sätt att det icke kan missförstås. Den kraftiga ökning av utlandsinvesteringarna vi har haft och motsvarande kraftiga minskning av de svenska investeringarna här hemma inger oro. Det är någonting som starkt bekymrar regeringen. När vi väl har gått igenom investeringsverksamheten skall diskussioner föras med den svenska industrin på den här punkten. Får jag sedan återkomma till frågan om kontakter eller ej. Det finns ingenting som jag har så mycket emot som att fram och tillbaka diskutera vad som förevarit i samtal och om det blivit några kontakter eller inte. Jag måste ändå framhärda och säga att herr Söderqvist har fortfarande fel. Jag har ju haft kontakter med Tierps kommun, med facken i Tierp och med länsmyndigheterna. Jag kan inte nu ange vilket datum överläggningarna ägde rum, men jag kan kanske upplysa herr Söderqvist om det vid tillfälle. Jag har löpande kontakter och överläggningar i den här frågan med Metalls centrala organisation. Vad jag hela tiden gjort — vad kan en industriminister annat göra? — är att respektera MBL-förhandlingarna, dvs. att respektera det system som Sveriges riksdag har beslutat skall tillämpas. Jag har varit överens med de fackliga organisationerna om att de lokala och centrala MBL förhandlingarna måste vara avklarade innan jag kan gå in ytterligare och agera. De centrala MBL-förhandlingarna avslutades i förrgår, och i dag lämnas svaret på Oswald Söderqvists interpellation. Det ger mig möjlighet att säga här i kammaren att samtalen med de fackliga representanterna äger rum redan i morgon. Senare kommer också företagsledningen att kallas till överläggningar i frågan. Jag tror att vi skulle få en helt omöjlig situation om regeringen och industriministern i sådana här sammanhang skulle gå ut med offentliga uttalanden i fråga efter fråga så fort man har fått en information från företagsledningen eller facken. Däremot kan jag säga att det vid de överläggningar jag har haft framkom så många synpunkter och så starka skäl att jag ansåg det rimligt att under hand framföra dessa till företagsledningen. Det har jag gjort vid två tillfällen — det kan jag öppet berätta för herr Söderqvist här i dag — dels i slutet av förra året, dels i början av 1983. Därför vill jag tillbakavisa den uppgift som herr Söderqvist här lämnade, att regeringen skulle ha varit passiv och icke agerat i den här frågan. Vid de diskussioner som nu följer med facken och kommunen kommer det naturligtvis i stor utsträckning att röra sig om sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska frågor. Jag har sagt till länsmyndigheterna och kommunen tidigare att vi i industridepartementet är beredda att diskutera med kommunen vad vi gemensamt kan göra. Jag kan inte säga annat än att Sandvikskoncernen naturligtvis har långtgående ansvar för att jobb bereds åt de människor som nu friställs i Tierp och för att på allt sätt underlätta för dessa människor att ställa om sig till nya jobb och för att över huvud taget underlätta för dem att få nya jobb, exempelvis på Sandvikskoncernens andra anläggningar. Inte vill jag frånta Sandvikskoncernen ett så långtgående ansvar. Jag kan redan i dag meddela att ett sådant krav kommer att resas på Sandvikskoncernen.
Fru talman! Det finns, självfallet, många inoch utgångar när det gäller utlandsinvesteringar. Det är naturligtvis inte bara på grund av att man vill nå exportmarknader som dessa investeringar görs, även om jag givetvis håller med om att det är rätt det som industriministern nu har sagt två gånger: vill man exportera, måste man komma in på marknaderna. Men vi vet att det också har gjorts utlandssatsningar i rent vinstsyfte, på grund av förmånligare villkor, bättre löner och sådana saker. På den punkten är vi uppenbarligen överens, så det behöver vi kanske inte tvista särskilt mycket om. Frågan är hur mycket regeringen skall ingripa mot sådana här utlandsinvesteringar. Som jag sade tidigare tror jag att man så småningom — oavsett vilken regering som sitter vid makten — av rent nationalegoistiska skäl kommer att bli tvungen att ingripa, om man vill bevara landets struktur och ekonomi. Ingripanden mot storföretag har litet att göra med diskussionen om planhushållning, som industriministern nämnde tidigare men som jag inte hann kommentera i mitt förra anförande. Det är klart att man kan ha synpunkter på planhushållningen sådan den har tillämpats i Sovjetunionen och andra länder, där den har fått mycket negativa effekter. Men planhushållningen i sig är inte och behöver inte vara något negativt. Man kan titta på ett sådant i hög grad kapitalistiskt land som Japan med dess utpräglade marknadsekonomi. Regeringen i Japan har en mycket väl utvecklad plan för industrietableringar. Det är minsann långt ifrån fritt fram för något företag att etablera sig, genomföra strukturförändringar eller annat, utan det sker en mycket hård styrning. Jag hoppas sannerligen att industriministern inte menar att planhushållning är något som man inte skall använda sig av, utan att vi tvärtom kan vara överens om att den verkligen behövs. Det är bra om jag har fel när det gäller informationen och kontakterna. Jag har bara att hålla mig till de uppgifter som jag har fått från Tierp. Uppenbarligen har man där varit missnöjd, men vi skall inte fortsätta den debatten här. Jag förstår mycket väl att regeringen inte skall gå ut och göra offentliga uttalanden, men det har funnits en oro hos de anställda i Tierp. Man annonserar givetvis inte i pressen om det inte är någonting som man är orolig och missnöjd över. Jag tror att det här har funnits ett glapp av något slag, men jag tänker inte uppehålla mig vid det. Sandvik bör naturligtvis pressas i detta avseende, och jag hoppas att regeringen gör det. Det har nu talats mycket om Sandvik och litet om Bahco, det andra företag som min interpellation handlade om. Vi får kanske återkomma till Bahco, eftersom det säkerligen kommer att hända saker där. Jag skulle bara vilja att industriministern tog någon minut i anspråk och talade om hur ni nu — efter det att Ahlsellaffären förra veckan gick i stöpet då Ahlsell backade ur och inte brydde sig om att ta över ventilationsdelen —ser på Bahcos framtid. Vilka kontakter kommer att tas, och vilka möjligheter har regeringen att påverka detta företag? Det gäller här en mycket större sak. Sandvik är inte i kris, men Bahco står inför konkurs. Jag skulle vilja höra några synpunkter på detta innan vi avslutar denna debatt.
Fru talman! Jag känner behov av att kommentera en fråga. Jag gör det inte i polemik med herr Söderqvist, utan för människorna i Tierp och övriga orter som är berörda av Sandviks omstrukturering. Det är klart att jag känner till den oro som människorna i denna situation hyser inför sin framtid. Den oron är förståelig. Det är helt naturligt om människor som riskerar att förlora sina jobb är oroliga för sin framtid, inte minst för familjens skull. De har kanske byggt hus, skaffat sig sommarstuga och fått vänner och bekanta. Plötsligt rycks den grunden undan, till följd av att de riskerar att förlora jobbet därför att företaget ämnar lägga ner fabriken. De vet inte var någonstans de skall hamna. Det är klart att människor känner oro i en sådan situation. Det är något som jag i dag möter på många, många platser runt om i landet. Det är också någonting som jag lever med inte bara på vardagarna utan under veckans alla dagar i kontakter med kommuner, med fack och med enskilda människor, som skriver och ringer under helgerna och talar om sin situation och hur de upplever att vara arbetslös och att riskera att bli arbetslös. Det gäller i en sådan situation att vi till det yttersta använder alla de möjligheter vi har för att hantera dessa frågor och komma till rätta med problemen. Jag har i mina svar sagt att regeringen också avser att göra detta i Sandviksfallet och i Tierpsfallet vid de samtal som nu förestår. Jag skulle dessutom vilja säga att jag inte är beredd att jämföra Norduppland med Enköpingsregionen, av det skälet att Enköpingsområdet har Uppsala läns största koncentration av verkstadsföretag. Jag upplever att problemen i Enköpingsområdet mera är orsakade av konjunkturpolitiska förändringar. Situationen i Norduppland är jag däremot bekymrad över; den präglas av strukturella svårigheter, och det är någonting mycket allvarligare. Den kraftiga energipolitiska satsning med stora investeringsinsatser som regeringen nu arbetar för kommer också att dra med sig åtskilliga företag i Enköpingsområdet som kommer att få order och därmed möjligheter att nyanställa fler människor. Vi har under senare tid haft kontakter med Bahcoledningen, och av de kontakterna kan jag dra en slutsats, nämligen att Bahco just nu har förhandlingar som jag hoppas skall kunna leda till en avslutning som ger positiva bidrag till sysselsättningen i Enköping. Om de kommer att göra det vet man inte förrän avtalen är undertecknade, men Bahcoledningen har vid dessa kontakter meddelat industridepartementet att sådana ansträngningar är på gång.

Fru talman! John Andersson har ställt följande frågor till mig: 2. Om så inte är fallet, tänker industriministern ta några initiativ för att så skall ske? 3. Har arbetet med utarbetande av förslag rörande vidareförädling inom sågverksindustrin påbörjats? 4. Om så inte är fallet, tänker industriministern ta några initiativ för att så skall ske? Skogsbruket och skogsindustrin är en av våra viktigaste exportnäringar. Skogsnäringen har också utomordentligt goda förutsättningar att genom export medverka till en förbättrad balans i våra utrikesbetalningar. Skogsbranschen omfattar emellertid många olika delområden, och därför är det enligt min mening viktigt med ett sammanhållet arbete kring de olika frågor och problem som är aktuella för branschen. Brister i näringens förutsättningar kan lätt få omfattande negativa konsekvenser, vilket vi fått rika erfarenheter av under senare år. Som exempel kan nämnas att skogsindustrins produktion begränsades under den senaste högkonjunkturen på grund av brist på virke. Detta medförde ett bortfall av exportinkomster av betydande omfattning. Beräk ningar av storleken på produktionsbortfallet visar att det är fråga om flera miljarder. Bland de frågor som är aktuella inom ramen för ett sammanhållet arbete med skogsbranschfrågorna har några givits särskild prioritet. Hit hör bl.a. skogsindustrins virkesförsörjning. I det ekonomisk-politiska program som regeringen presenterade under hösten 1982 framhölls bl.a. att åtgärder måste vidtas för att bättre utnyttja landets egna råvaror och öka vår produktion inom skogsindustrin. Regeringen har nyligen i en skogspolitisk proposition föreslagit riksdagen åtgärder i nämnda syfte att underlätta skogsindustrins virkesförsörjning. Sågverkens möjligheter att satsa på ökad vidareförädling är en annan fråga som prioriterats vid regeringsarbetet. Statens industriverk har utrett sågverkens möjligheter till ökad vidareförädling. Breda marknadsundersökningar bland snickeriindustrier och trävarudistributörer i Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, Holland m.fl. länder visar att det finns ett stort potentiellt marknadsutrymme för vidareförädlade trävaror från svensk sågverksindustri. Enligt min mening är det ytterst angeläget att dessa möjligheter tas till vara. För att underlätta för sågverksindustrin att öka vidareförädlingsgraden och påskynda övergången till mer vidareförädlade produkter har regeringen därför förelagt riksdagen förslag att utvidga branschprogrammet för den träbearbetande industrin till att även omfatta branschfrämjande åtgärder för sågverksindustrin. Samtidigt har föreslagits att branschprogrammet för den träbearbetande industrin räknas upp med 6 240 000 kr. för budgetåret 1983 83:68) beslutat att staten skall medverka i en finansiell rekonstruktion av AB Statens Skogsindustrier . Vidare har staten inlett förhandlingar med Södra Skogsägarna ekonomisk förening om kapitaltillskott till Södra Skogsägarna AB. Inom industridepartementet pågår samtidigt ett förberedande arbete för att organisera ett sammanhållet arbete med skogsbranschfrågorna. Som ett led i detta arbete avser jag att inbjuda företrädare för företagen, de anställda och berörda myndigheter till överläggningar i syfte att dels kartlägga aktuella problem inom branschen, dels skaffa ytterligare underlag för prioritering av erforderliga utredningsinsatser.

Fru talman! Måndagen den 23 november 1981 besvarade dåvarande industriministern Nils Åsling en interpellation av Thage Peterson om utvecklingen inom träindustrin. Thage Peterson inledde sitt första, mycket långa, anförande med följande ord. ”Jag ämnar hålla på en god stund, varför industriministern i lugn och ro kan passa på att äta sin kexchoklad alltmedan han lyssnar till mina kloka ord och råd, men också till flera varningar.” Nu har vi en annan industriminister, och oavsett om han har tillgång till någon kexchoklad eller inte så kommer jag att hålla på en god stund. Jag tycker det finns all anledning att ta kammarens tid i anspråk för att diskutera frågan om skogsindustrin, och detta av flera skäl. Jag tänkte börja med att färska upp industriministerns minne med de kloka ord och råd som han bestod kammaren med i den nämnda interpellationsdebatten. Thage Peterson säger i debatten att träindustrin har goda utvecklingsmöjligheter, om bara regeringen vill åstadkomma en rimlig industripolitik på detta område och skapa förutsättningar för och understödja en utveckling. Sedan beskriver Thage Peterson läget för svensk trähusindustris möjligheter till ökad export, och radar upp en hel del exempel på missade exporttillfällen. Efter detta drar Thage Peterson följande slutsats. ”Det måste ju vara deprimerande och bedrövligt för dessa arbetslösa människor och deras familjer att veta att de egentligen går arbetslösa helt i onödan. Om man hade tagit till vara de exportmöjligheter som funnits, om regeringen hade agerat, så hade de ju haft jobb. Då hade de inte behövt kastas in i den förbannelse som arbetslösheten utgör. Vi hade också kunnat förbättra Sveriges ekonomi genom värdefulla exportintäkter som hade blivit följden av denna försäljning.” Rådet från Thage Peterson är här att införa en samordning för gemensam exportförsäljning, och han understryker att från socialdemokratiskt håll har lagts förslag om inrättande av statliga handelshus. Nu kan jag instämma i den kritik som då riktades mot den borgerliga regeringen, och även i det förslag som Thage Peterson framförde. Men den oundvikliga följdfrågan blir: Vad tänker den nuvarande regeringen göra, vilka initiativ tänker industriministern ta? Jag kan väl inte tro att den nuvarande regeringen tänker låta dessa människor gå arbetslösa helt i onödan och kastas in i den förbannelse som arbetslösheten utgör. Hur blir det nu med inrättande av statliga handelshus? Vilka övriga initiativ tänker industriministern vidta på detta område? Thage Peterson berör också sågverksindustrin och den branschutredning som industriverket genomfört. Helt riktigt påpekas det möjliga i att genom vidareförädling i de svenska sågverken kunna skapa upp till 7 000 nya jobb och få upp till 5 miljarder kronor i ökade exportinkomster. Här finns all anledning att åter citera tre meningar av Thage Peterson: ”Här finns redovisad en klar möjlighet på alla dessa områden, och den möjligheten måste tas till vara. En ytterligare fördröjning får inte ske. Regeringen måste komma över sin beslutsångest i den här frågan. Det kan ju ändå ge 7 000 nya jobb och 5 miljarder i ökade exportintäkter.” Thage Petersons recept är klart och kan inte misstolkas — genomför det liggande branschprogrammet för vidareförädling i sågverksindustrin! Även här blir det en följdfråga: Vilka initiativ kan man vänta sig av industriministern eller regeringen när det gäller sågverkens vidareförädling? Industriministern menar väl inte att det svar som getts här i dag skulle vara ett svar på den frågan och en konsekvent uppföljning av vad Thage Peterson tidigare krävt. Dessa nämnda, dryga 6 milj.kr. som nämns i svaret är som att spotta i havet när vi vet att industriverket beräknar de erforderliga investeringarna till ca 7 miljarder kronor. Nu menar jag självfallet inte att dessa investeringskostnader skall belasta statsbudgeten, men det torde väl stå utom allt tvivel att betydligt större resurser måste ställas till förfogande om det skall bli möjligt att genomföra Thage Petersons krav om att genomföra branschprogrammet. Det kan väl inte vara så att kravet framfördes i hastigt mod och att det inte längre har sin giltighet. För att det inte skall råda någon oklarhet om att Thage Petersons råd var förankrat i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, så citerade jag i min interpellation en riksdagsmotion från nämnda grupp. För att ytterligare understryka detta vill jag citera ett par reservationer av den socialdemokratiska utskottsgruppen i näringsutskottets betänkande 1981/82:27 över motioner om skogsindustrin. Ien av reservationerna sägs att regeringen bör ta initiativ till en samordnad planering inom skogsindustrin och förelägga riksdagen ett förslag till handlingsprogram. I en annan reservation sägs att industriverkets förslag till ett femårigt branschprogram genomförs i sina huvuddrag och att det bör ankomma på regeringen att lägga fram förslag för riksdagen om hur stödet skall utformas. De här reservationerna röstade vi om förra året, och de stöddes även av vpk, varefter vi förlorade med den då vanliga enda rösten. Nu säger industriministern i sitt svar: ”Inom industridepartementet pågår samtidigt ett förberedande arbete för att organisera ett sammanhållet arbete med skogsbranschfrågorna.

Här kan man verkligen använda uttrycket om berget som födde en råtta. Var finns tankarna om ett handlingsprogram för skogsindustrin som skulle föreläggas riksdagen och vart har kravet om genomförandet av industriverkets branschprogram för sågverksindustrin tagit vägen? Då det gäller den sistnämnda frågan sade Thage Peterson klart ifrån i interpellationsdebatten med Nils Åsling att det inte behövdes några ytterligare funderingar om industriverkets utredning. Vad som krävdes enligt Thage Peterson var att snabbt föranstalta om de åtgärder som industriverket föreslog. Fru talman! Nu är det inte enbart i den här talarstolen som vår nuvarande industriminister har berört de frågor vi här diskuterar. Jag har här protokollet från Pappers kongress 1982, som gästades av Thage Peterson. I sitt anförande till kongressen berörde han bl.a. skogsindustrin. I detta anförande sade Thage Peterson att satsningen på vidareförädling är nödvändig för att skapa nya jobb om Sverige skall vara ett industriland. Han Nr 128 poängterade att det är ett starkt nationalekonomiskt intresse att en ökad Måndagen den vidareförädling kommer till stånd. En socialdemokratisk regering kommer 25 april 1983 att aktivt arbeta med denna inriktning. Sedan sade Thage Peterson något som verkligen är intressant: Om ett handlings ”Jag kommer nu in på en mycket kontroversiell fråga.

Kan industriministern redan nu avslöja något av de åtgärder som kan tänkas komma eller hoppas industriministern att detta med att styra utvecklingen skall kunna ske genom samverkan? Ett klarläggande från industriministern vore nog här på sin plats, inte minst därför att det i socialdemokraternas partimotion 1981/82:2075 står att läsa följande: ”Från socialdemokratisk sida har vi gång på gång under de senaste åren krävt att regeringen skall ta initiativ till en samordnad planering inom skogsindustrin. Motsvarande krav har framförts från de fackliga organisationerna. Våra krav har regelbundet avvisats av regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten. Härigenom har man tagit avstånd från möjligheterna att få den nödvändiga övergripande planeringen av sysselsättningsutvecklingen och virkesförsörjningen. Att avvisa behovet av en sådan ramplanering är att förneka det mycke" starka beroende som råder mellan de enskilda företagen och produktionsenheterna i hela verksamhetskedjan från råvaruförsörjningen till den internationella marknadsföringen. Det innebär en fortsatt okontrollerad utveckling” — märk väl — ”i en bransch som är av avgörande betydelse för möjligheterna att nå balans i vår utrikeshandel. Det betyder också att man nonchalerar de anställdas berättigade krav på trygghet i sysselsättningen och kommunernas och de regionala myndigheternas behov av tidig information om kommande förändringar. Detta vittnar om en anmärkningsvärd brist på ansvar.” I motionen slås fast att det är en okontrollerad utveckling i den här branschen. Motsatsen måste väl vara en kontrollerad utveckling. Då uppstår den intressanta frågan: Hur skall detta åstadkommas? Här måste väl ändå regeringen och industriministern ha något i bakfickan. Eller var det här också enbart avsett för det kommande valet? Har man glömt förslagen och de krav som restes under oppositionstiden? Jag har en stark känsla av att skogsindustrin redan är klar med sin strukturplan som sträcker sig fram till år 2000. Vissa uppgifter har sipprat ut om hur man har tänkt sig att handla. Industriministern måste befinna sig i tidsnöd, om han avser att verkligen kontrollera utvecklingen inom skogsindustrin, att uppfylla de anställdas berättigade krav på trygghet i anställningen. Jag tror att det är hög tid att ta itu med arbetet på ett handlingsprogram för skogsindustrin. Åtgärder måste skyndsamt vidtas i syfte att uppnå en 153 ökad vidareförädling inom sågverksindustrin.

Regeringen måste handla i enlighet därmed. Eller har industriministern och regeringen ändrat uppfattning? Här behövs ett klarläggande. Fru talman! Industriministern har i sitt svar — vilket jag tackar för — på min interpellation, som gäller fyra frågor, berört virkesförsörjningen och de åtgärder som vidtagits för att förbättra denna. Att vi bättre skall utnyttja landets egna råvaror är vi nog helt eniga om. Men om vi genom olika åtgärder får ut mera virke ur våra skogar, skall väl det inte bara få till följd en ökad export av råvaror och halvfabrikat. De stora vinsterna — det gäller i många avseenden -— finns ju att hämta, om en ökad vidareförädling sker. Jag hoppas att vi även kan vara eniga om den saken. Fru talman! Mina fyra frågor till industriministern formulerades så, att två av dem är direkta frågor och två är följdfrågor. Det var inte slumpen som avgjorde detta. Regeringen är ju bara ett halvt år gammal — därav min försiktighet i frågeställandet. Jag skulle alltså kunna ha förståelse för att arbetet med ett handlingsprogram för skogsindustrin inte påbörjats eller att förslag rörande vidareförädling inom sågverksindustrin inte är klara att läggas på riksdagens bord. Jag vill ännu en gång poängtera att det är mycket bestämda krav som framförts i de socialdemokratiska reservationerna förra året. De kan inte missförstås. När det gäller handlingsprogrammet skulle ett förslag föreläggas riksdagen. I fråga om sågverkens vidareförädling skulle, enligt reservationen, industriverkets förslag till ett femårigt branschprogram genomföras i sina huvuddrag. Det krävdes vidare i reservationen att regeringen skulle lägga fram förslag för riksdagen om hur stödet skall utformas. Då det gäller mina två följdfrågor måste jag uttrycka min besvikelse över att inte ha fått något svar, i varje fall inte något svar som står i överensstämmelse med vad industriministern vid olika tillfällen tidigare har sagt och vad som krävts i socialdemokratiska motioner. Men industriministern kan kanske komplettera sitt svar. Kanske kan jag nu få en entydig försäkran om att regeringen skall ta itu med de här frågorna, och då i enlighet med vad som krävts i förra årets skogsmotion.